Fru talman! Jag har svarat mycket klart, men det är tydligt att Tuve Skånberg inte vill höra. Han vill få en chans att återkomma. När det gäller samma principer för tillsättande av styrelseledamöter ställs det redan i dag samma krav på de representanter som staten utser i alla forskningsorgan. Det är ingenting konstigt med det. Jag vill klargöra ytterligare en sak i denna avslutande replik. I några stiftelseförordnanden står det redan i dag - och det är viktigt att slå fast - att man får utnyttja kapitalet. Avsikten är då att dessa stiftelser skall upphöra om 10-15 år. Det finns alltså olika modeller. En del stiftelser får förbruka både avkastning och kapital. I andra fall handlar det om att man bara får använda avkastningen. Lagstiftningen påverkar inte detta.

Fru talman! Jag skall försöka att fatta mig kort med tanke på tiden. Denna fråga skall ju debatteras utifrån ett forskningspolitiskt perspektiv. Utifrån ett sådant perspektiv får man väl ändå säga att frågan om forskningsstiftelserna ytterst handlar om hur man fördelar makt och inflytande över svensk forskning. Vi i Vänsterpartiet anser att det under de senaste åren har skett en markant förskjutning som kontinuerligt har minskat riksdagens och regeringens påverkan vad gäller forskningen. Externfinansierad forskning har kommit att utgöra en allt större andel av den totala forskningen. Regeringen har i nuläget varken kontroll över de nära 25 miljarder kronor, som av den borgerliga regeringen låstes i forskningsstiftelserna, eller över de närmare en miljard kronor som går till svensk forskning genom EU:s ramprogram. Självfallet måste alla se att detta försvårar överblicken och samordningen av de totala resurserna. Någonting som det inte talas så mycket om är att forskningens frihet kan bli något av en illusion om externa medel i alltför hög grad får styra verksamheten. Det är nämligen så att all forskning inte är lika intressant för de externa uppdragsgivarna. Ett allvarligt problem som vi i Vänsterpartiet gång på gång har varnat för, redan i förra budgetbehandlingen 1995, är att grundforskningen blir alltmer underdimensionerad i förhållande till den tillämpningsnära forskningen. Obalansen har ökat och ökar fortfarande. Vänsterpartiet anser därför att regeringen och riksdagen måste ta ett större ansvar för helheten och därmed för balansen mellan universitetens olika uppgifter. Nu till vårt ställningstagande när det gäller löntagarfondsstiftelserna. Vi tycker att vi hela tiden har haft en klar linje, baserad på demokratiska principer. Vi avvisade löntagarfondsstiftelserna redan när beslut fattades i frågan och inför valet 1994. Vår övertygelse är att offentliga medel skall förvaltas och kontrolleras av offentliga organ. Detta är därför vi har träffat denna överenskommelse. Det är alltså inte av finansiella skäl. Tack vare förändringen i stiftelselagen, som vi nu skall besluta om, blir det en ökad demokratisk kontroll över de stora belopp som under Per Unckels tid som utrikesminister fördes över till forskningsstiftelserna från löntagarfonderna. Stiftelser bildade av staten, som har att förvalta offentliga medel, får nu styrelser som utses av en demokratiskt vald folkförsamling. Detta måste väl ändå vara riktigt. Detta kan ske utan att ändamålsparagraferna ändras. I och för sig kan jag hålla med Gunnar Goude om att ändamålsparagraferna givetvis inte kan vara statiska i all framtid. Jag ser detta som ett framsteg för demokratin och för forskarsamhället, därför att det finns väl egentligen ingen som med allvar kan hävda att forskarkollektivet, utom just en begränsad elit, har haft särskilt mycket inflytande över forskningsstiftelserna som de ser ut i dag. Forskningspolitiskt ger också förslaget regeringen och riksdagen bättre möjligheter till överblick och samordning av forskningsresurserna. Det ökar också förutsättningarna för samverkan mellan forskningsråden, fakulteterna och forskningsstiftelserna. Det är, som jag ser det, en absolut nödvändighet om medel skall kunna överföras från stiftelserna till forskningsråden, fakulteterna och sektorsorganen. Det är också en förutsättning för att man skall kunna dämpa effekterna av de kraftiga nedskärningar som socialdemokraterna och centerpartiet tillsammans drev igenom med fredagens beslut. Det stora problemet, som vi påtalade i fredagens debatt och som flera här har tagit upp, är ovissheten för forskarna i kombination med tidspressen. Vänsterpartiet anser att besparingar inom forskningens område är motiverade av samhällsekonomiska skäl. Vi får inte glömma att nedskärningar på en rad andra områden nu hårt har drabbat utsatta grupper såsom sjuka, gamla och arbetslösa. Det är självklart att forskningen också måste ta sin del av nedskärningarna. Men vad vi har pekat på är oron över det finansieringsglapp som kan uppstå under 1997 och eventuellt under 1998 och de olika konsekvenser som det kan få för forskningen, vilket jag redogjorde för i debatten i fredags. Vi har därför avvisat nedskärningarna på såväl fakulteter, forskningsråd och sektorsorgan. Vi tycker att det behövs rådrum för att se om, och i så fall hur, man kan passa ihop ändamålsparagraferna med forskningsrådens och sektorsorganens uppgifter och behov. Jag skulle vilja ställa några frågor med anledning av både yttranden här i kammaren i dag och även i fredags samt en del ordval i några av motionerna. Gunnar Goude ifrågasatte om Vänsterpartiet över huvud taget hade haft något inflytande över uppgörelsen. Vi har haft precis det inflytande och de möjligheter att framföra våra åsikter som vi anser vara viktiga, nämligen att det skall vara kontinuitet i beslutsfattandet och ökad jämställdhet samt att det även i de nya styrelserna skall finnas människor med forskarkompetens och att forskarsamhället skall ha inflytande. Vi träffar alltså uppgörelser där det går att göra uppgörelser som ligger i linje med vår politik och de löften som vi gav vid valet. Jag skulle främst vilja ställa några frågor till Folkpartiet och Kristdemokraterna, Margitta Edgren och Tuve Skånberg. Margitta Edgren talade om sin omsorg och oro över forskningen. Jag delar denna oro. Folkpartiet när det i förra budgetbehandlingen beslutades om nedskärningar för fakulteterna och forskningsråden, som motsvarade ungefär 4 miljoner kronor. Då var ni alldeles tysta och accepterade nedskärningarna utan att tveka. Det var bara två partier som då reserverade sig, nämligen Moderaterna och Vänsterpartiet. Vid det tillfället fick jag inget stöd när det gällde oron för grundforskningen. Det är bra att de två partierna nu har tänkt om. Det gläder mig. Men jag skulle vilja veta hur detta har kommit sig och vad det finns för motiv till de nästan övertoner som används i debatten just nu. Centern för, som jag tidigare har sagt, en märklig forskningspolitik. För ett och ett halvt år sedan väckte Centern en partimotion, där man föreslog ökade anslag till fakulteterna och forskningsråden. Men under resans gång avstod man från att yrka bifall till sina egna förslag och reserverade sig inte heller. Vad var det som hände med Centerns forskningspolitik? Vilka var motiven? Slutligen har jag en fråga till Moderata samlingspartiet. Jag skulle vilja veta vad Moderaterna menar, när de i sin motion - jag antar att det är så - beskriver Sverige som ett monolitiskt och genompolitiserat samhälle. Det är väl fråga om en beskrivning av vårt samhälle och inte en s.k. värderingsfri reflexion i stil med hur Göran Persson tycker att man skall tolka hans tal om politisk stabilitet och ekonomisk tillväxt i Peking? Jag vill gärna att Moderaterna förklarar och definierar begreppet monolitiskt och vad de lägger i detta. För övrigt yrkar jag bifall till hemställan i lagutskottets betänkande.

Fru talman! Jag skall vid ett senare tillfälle gärna utveckla hur vi moderater ser på samhället. Vi anser att det är för mycket politik och för mycket offentlig sektor i Sverige, men detta kan jag utveckla senare. Dock reagerade jag över och vill ställa en fråga om det som Britt-Marie Danestig-Olofsson sade, nämligen att dagens ärende om ändringar i stiftelselagen skulle vara ett framsteg för forskarsamhället, eftersom bara en elit har haft inflytande över forskningsstiftelserna. Har Britt-Marie Danestig-Olofsson läst Forskningsfinansieringsutredningen och tagit del av forskningsrådens ansvarsfördelning och andra rapporter och utredningar? Det är ju faktiskt precis tvärtom. Forskningsstiftelserna har gett stöd till många forskare som icke har fått resurser och medel av de statliga forskningsfinansiärerna. När man studerar forskningsfinansiering i Sverige ser man att det finns ett drag av konservatism där de statliga forskningsorganen gynnar det etablerade. Det är helt enkelt litet stelt. Här har forskningsstiftelserna inneburit en förändring och ett nytänkande. Jag måste be om ett förtydligande från Britt-Marie Danestig-Olofsson. Har hon läst något annat än de utredningar som jag har läst? Eller har jag missuppfattat att de fristående forskningsstiftelserna skulle ha den inriktning som anförandet andades?
Fru talman! Jag förstår att Beatrice Ask inte vill definiera begreppet monolitisk. Men jag kan hjälpa henne på traven. Monolitisk betyder att någonting är väldigt svårgenomträngligt och hugget i ett stycke, enligt vad jag har förstått. Om man använder begreppet som politisk term är det faktiskt synonymt med begreppet diktatur. Jag hoppas att det inte var det Moderaterna menade med sin beskrivning, och jag ville därför ge Beatrice Ask en chans att förklara sig. Jag har läst Forskningfinansieringsutredningen. Det kanske är så att vi har olika syn på människan och på samhället, och att vi tolkar utredningarna på olika sätt. Jag kan inte se att förändringen av stiftelselagen skulle behöva få de konsekvenser Beatrice Ask beskriver. Jag tror att stödet är fullt möjligt, och att det kan finnas kvar även efter förändringen.
Fru talman! Det tror jag också att det kan göra. Men Britt-Marie Danestig-Olofsson framhöll ju att förändringarna var ett framsteg därför att det nu skulle bli mer stöd, och inte bara till den elit som tidigare fått möjligheten att njuta frukterna av forskningsstiftelserna. Det var så hon lade upp sitt anförande, men det är inte så. Hon tog också tillbaka det nu, så uppenbarligen är vi överens om att de forskningsstiftelser vi talar om redan innebär ett starkt stöd för en bred grupp av forskare. Det är bra att vi har närmat oss varandra så långt.
Fru talman! Jag talade inte om att någon elit var föremål för stiftelsernas forskningsstöd. Jag sade att forskarsamhället, forskarkollektivet i stort, inte har haft något inflytande över vilka som sitter i forskningsstiftelsernas styrelser nu. Styrelserna är så att säga en liten begränsad elit och har egentligen en väldigt liten kontakt med forskarsamhället i övrigt.
Fru talman! Jag skall svara mycket kort, med bara en replik, för att vi skall ha en chans att försöka hinna med voteringen. Centerpartiet har följt en mycket rak linje. Vi har konstaterat att det finns mer pengar till forskning i form av de statliga anslagen, anslagen från EU-medel och de pengar som finns hos forskningsstiftelserna. Det är skälet till att vi inte har yrkat på mer pengar. Däremot har vi motsatt oss det kaos inom forskningsfinansieringen som nu blir följden, inte minst därför att Vänsterpartiet hjälpte regeringen när det gällde forskningsstiftelserna och möjligheten att avsätta samtliga ledamöter.
Fru talman! Det kaos som Andreas Carlgren talar om, och den osäkerhet och oro som råder inom forskarvärlden kan man inte förknippa med den relativt blygsamma förändringen i stiftelselagen. Det hänrör sig helt till de stora och kraftiga nedskärningar som Socialdemokraterna och Centern har beslutat om.
Fru talman! Dessa blygsamma förändringar i stiftelselagen kan ändå innebära att t.ex. den omvårdnadsforskning som stöds av Vårdalstiftelsen minskar betydligt, Britt-Marie Danestig-Olofsson. I dag ges den nämligen 44 doktorandtjänster, för närvarande fyraåriga, som finansieras av denna stiftelse. Hur skall 44 nya sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter få möjlighet att med rimliga ekonomiska villkor kunna forska och vidareutveckla sitt eget ämnesområde? Det är min fråga till Britt-Marie Danestig Det är Vänsterpartiet som har nyckeln till detta. Det går inte att stå här och jämra sig över tidsförskjutning. Vi har fått besked av Bengt Silfverstrand att några garantier inte ges för att detta kommer att kompenseras fullt ut. Det är Britt-Marie Danestig Olofsson som har nyckeln till detta, genom att det är hon och Vänsterpartiet som ger Socialdemokraterna draghjälpen till att detta beslut skall kunna genomföras.
Fru talman! De beslutade nedskärningarna i forskningsanslagen för såväl fakulteterna och forskningsråden som sektorsorganen är inte på något sätt villkorade. Dessa beslut är ju redan fattade. Det sker en väldigt tråkig sammanblandning av det vi diskuterade i går och de nedskärningar som har skett inom forskningsområdet. Jag kan inte svara på sådana här detaljfrågor. Jag har fullt förtroende för att de personer som kommer att sitta i de nya forskningsstyrelserna är fullt kapabla att göra lämpliga bedömningar.
Fru talman! Britt-Marie Danestig-Olofsson begär ändå att vi andra skall svara på detaljfrågor. Det finns en klar skillnad mellan socialistiskkommunistisk syn och mellan oss liberaler och vår - och även andra borgerliga partiers - syn på betydelsen av att forskning skall vara fri och att de som vill forska skall kunna söka sig till alternativa forskningsfinansiärer. Den gången stiftelserna instiftades, vilket vi alla stod bakom, såg vi det som oerhört viktigt för Sveriges framtid att det fanns alternativa finansiärer. De forskare som av olika skäl - de kanske var gränsöverskridande eller intresserade sig för områden som inte var matnyttiga för dagen - inte fick pengar från de vanliga kassorna fick på så vis också någonstans att gå. Jag förstår att detta inte är Britt-Marie Danestig-Olofssons melodi.
Fru talman! Jag tycker nog att Vänsterpartiet får ta på sig en del av ansvaret för det beslut riksdagen nu kommer att fatta och de konsekvenser det får. Det hade varit lämpligare om forskningsstiftelserna på ett litet bättre sätt hade gjort sitt inträde i den stora forskningsorganisation riksdagen har att sköta. De skulle ha kunnat välkomnas genom en tydligare angivelse om hur övergången skulle ske och vilka betingelserna var. Man skulle också tydligt ha kunnat ange vilka regler som skulle gälla, så att inte forskare med forskningsprojekt på gång eller med ansökningar liggande skall drabbas av det tidsglapp som nu uppstår genom att detta genomförs så snabbt som från den 1 januari 1997. Vi vet att detta kommer att vålla problem. Varför var det så bråttom? Varför ställde Vänsterpartiet upp på detta utan att kräva att dessa saker lades till rätta? Det hade ju gått fint - vi har två år på oss under denna mandatperiod.
Fru talman! Därför att det var rätt tid nu. Vänsterpartiet tror inte heller på retroaktiv lagstiftning.
Fru talman! Britt-Marie Danestig-Olofsson vill att jag skall precisera varför de nedskärningar på 400 Kristdemokraterna. Jag kan inte ärligt säga att jag har hela finansieringsbilden klar för mig, men detta hände innan propositionen förelåg och omställningen för forskningsstiftelserna var klar. Så mycket vet jag säkert. Vi måste hålla oss inom vår ram - det är också en faktor. Närmare kan jag inte precisera detta. Bengt Silfverstrand tar på sig det fulla ansvaret för händelsernas utveckling. Jag vill då fråga Britt-Marie Danestig-Olofsson vilka garantier Vänsterpartiet har fått för att stödja Socialdemokraterna i tillsättandet av stiftelsestyrelsernas ledamöter. Hon talar om fullt förtroende. Samtidigt försöker hon två sina händer och ordar om glappet på ett år, om ovisshet och tidspress och om rådrum som hon önskar sig. Men hon har inga garantier för att kontrollera hur de nya ledamöterna skall kunna vara lojala mot den socialdemokratiska regeringen. Hur kan hon gå in i en sådan överenskommelse?
Fru talman! Jag vet att tiden är väldigt knapp. Jag har försökt att redovisa de principiella utgångspunkterna för vårt ställningstagande. Det är de som gäller. Det var rätt tid att göra detta nu. Vi beklagar att vi inte fick gehör i budgetdebatten för våra krav att skjuta på eventuella nedskärningar till 1998 eller eventuellt 1999. Då hade nedskärningarna och förändringarna i stiftelselagen varit bättre fasade mot varandra.
Fru talman! Jag noterar att jag inte får svar på frågan. Men för att vinna tid avstår jag från att föra den vidare.

Fru talman! Jag börjar med att yrka avslag på hemställan i betänkande 1996/97:LU2 och bifall till reservation 1. Jag skall fatta mig så kort som möjligt och försöka gå direkt på några frågeställningar. Utbildningsminister Carl Tham och regeringen har ju inte på något sätt dolt vad man är ute efter i det här ärendet. När Lagrådet avrådde från att ändra ändamål för forskningsstiftelserna hittade regeringen en annan väg för att uppnå detsamma, dvs. få kontroll och makt över forskningsstiftelsernas pengar. Nu ändras föreskrifterna i stiftelsernas förordnande 6 kap. 1 § punkterna 2-9. Motivet är enligt Socialdemokraterna att uppnå demokratiska principer. Jag skulle vilja påstå att det vore närmare sanningen att säga socialdemokratiska principer. Utskottsmajoriteten, bestående av socialdemokrater och vänsterpartister, säger i betänkandet att ändringarna ej bör vara mer omfattande än vad som är nödvändigt för att uppnå önskvärt syfte. Även här i debatten har det sagts att man skall vara måttfull. Jag vill ändå påstå att man har gett regeringen ett batteri av möjligheter så vittgående att jag tror att det är många som varken har förstått eller insett vad detta innebär. Jag återkommer till detta i mina frågor, och kanske speciellt i en fråga. Fru talman! Jag har alltså tre frågor, eftersom Socialdemokraterna vill låta stiftelserättsliga principer stå tillbaka för grundläggande demokratiska principer. Då blir min fråga: Har de som sitter i styrelserna i dag inte respekt för grundläggande demokratiska principer, eller har de brustit i denna fråga? Det har vi faktiskt inte fått något svar på. Min andra fråga är: Är det inte så att regeringen, om riksdagen nu bifaller hemställan i betänkandet, bakvägen kommer att få samma effekt som om man hade ändrat ändamålet i stiftelserna? Justitieminister Laila Freivalds säger att hon inte är politiskt nöjd med det man har åstadkommit, men man har ju fått kontroll över pengarna. Fråga tre är naturligtvis hur regeringen kommer att agera och använda sig av det beslut som riksdagen kommer fatta. Har regeringen för avsikt att utse styrelse? Eller kommer man att kunna använda sig av det som riksdagen kommer att ge tillåtelse till i och med att man upphäver eller kan ändra vissa föreskrifter, dvs. att ha en anknuten förvaltning och lägga allt på en statlig myndighet? Den här frågan kan nog vara befogad. Även om jag kan förstå att regeringen har för avsikt att tillsätta en styrelse, kan man fråga vilka forskare från forskningsvärlden som vill sitta i dessa styrelser och vara marionetter och göra precis vad Carl Tham vill, dvs. flytta pengar från forskningsstiftelserna för att täcka de underskott som blir när majoriteten skär ned på forskningsanslagen. Om de inte gör detta kommer de ju att bli avsatta. Därför är frågan befogad. Har regeringen för avsikt att använda sig av möjligheten att inte utse en styrelse? Detta är inte belyst någonstans, vare sig i betänkandet eller av Lagrådet.

Värderade talman! Den nya förvaltningsform som möjliggjordes genom att Högskolan i Jönköping och Chalmers tekniska högskola i Göteborg för några år sedan blev stiftelser, gjorde att ett mer differentierat högskolesystem kunde prövas i Sverige. Det skedde med stöd av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna i Jönköpings län. Dessa högskolor har fått en något större frihet att planera och genomföra sin verksamhet än vad som gäller för de av staten helt styrda högskolorna och universiteten. Det borde vara av värde för alla intressenter, inte minst för regeringen, att kunna studera hur en friare förvaltningsform påverkar arbetsformer, arbetstrivsel, studieprestationer och forskningsresultat vid en högskola. I en sådan studie är de båda stiftelsehögskolorna Högskolan i Jönköping och Chalmers tekniska högskola i Göteborg de enda referensobjekten. Iakttagelser på andra håll i världen visar att den förvaltningsform som nu prövas på Högskolan i Jönköping och vid Chalmers är fruktbar. USA har världens mest differentierade högskolesystem. Det är också det mest framgångsrika. Det märks bl.a. när nobelprisen utdelas. Utbildningsminister Carl Tham försvarar regeringens förslag till ingrepp med att det inte är så allvarligt. Regeringen vill bara ha befogenhet att avsätta och tillsätta styrelserna. Jag förmodar att det skall vara regeringslojala ledamöter i styrelserna, sådana ledamöter som inte i första hand har sin högskolas bästa för ögonen utan regeringens vilja. Av de två nämnda högskolorna känner jag Högskolan i Jönköping bäst. Den styrelsen har sett till att den har styrelseledamöter med politisk förankring. Alla är inte socialdemokrater eller vänsterpartister. Det är möjligt att det avgör ärendet för Carl Tham. Värderade talman! Om ingreppet i högskolestiftelsernas frihet inte är något att bry sig om, varför är det då så viktigt för regeringen? Vi har kunnat ana svaret på en sådan fråga. Regeringen har ideologiska invändningar mot Högskolans i Jönköping och Chalmers tekniska högskolas existens i den form som de nu har. Den borgerliga fyrpartiregeringens vilja att pröva något nytt i högskolevärlden får inte fullföljas av ideologiska skäl, och inte för att projektet har misslyckats. Genom förslagen i propositionen markerar regeringen en återställarberedskap som, om den utvecklas till praxis i svenska regeringar, kan få förödande konsekvenser för tilltron till en saklig ärendebehandling i regeringskansliet. Det kan innebära att varje nytillträdd regering ser som sin huvuduppgift att göra en ideologisk rensning av existensvillkoren för landets invånare, företag, organisationer och institutioner. Jag anser att utbildningsministern genom sitt agerande i detta ärende visat en socialistisk ambition som jag inte trodde att jag skulle finna i vårt moderna socialdemokratiska parti. Jag är besviken över de konsekvenser som dagens beslut, genom en majoritet av socialdemokrater och vänsterpartister, får för alla de stiftelser som regeringen vill åt med förslaget och beslutet. Men mest besviken är jag över att regeringen inte kan låta de högskolor som jag har nämnt här få fortsätta så att vi kan se om det blir någon skillnad mellan deras resultat och andra högskolors. Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Spetsteknologin är nödvändig för tillväxten, och tillväxten är nödvändig för välfärden. Spetsteknologi är spetsteknologi inte jämfört med hur det var här i landet förr i tiden utan jämfört med spetsteknologi i USA, Japan, Taiwan och Tyskland. Det här förslaget innebär mindre pengar till forskningen, och det innebär mer styrning av forskningen. Vi minns alla hur det gick när riksdagen kraftfullt styrde de sju miljarderna till energiforskningen. Det kom inte ut någonting av den satsningen som vi kunde exportera. Forskningen är nyckelfrågan för tillväxt och välstånd. 1970 började vi halka efter. Jag tror det är nödvändigt att vi är realister när vi tittar på Sveriges industri. Svensk industri har i dag ett lågt kompetensinnehåll och ett lågt förädlingsvärde. Våra s.k. basindustrier säljer sina råvaror precis som u-länderna gör. Av skogen gör vi ingenting annat än sågar till brädor eller kokar massa. Malmen smälter vi till pellets med hjälp av billig kärnkraftsel. Det är inte mycket till förädlingsvärde. Huvuddelen av den övriga svenska industrin bygger på uppfinningar som gjordes vid förra sekelskiftet, som bilar, telefoner, kylskåp, separatorer och kullager. Det innebär att vi gör produkter som alla andra kan göra lika bra. Vi måste konkurrera med låga priser och härigenom låga löner. Blir det kris får man gå till regeringen och begära devalvering. Det har man fått göra många gånger. Inte heller för det som vi här hemma brukar kalla spetsteknologi ser det vidare ljust ut. Ta Ericsson! Efter 7 miljarder och sju års forskning fick man ge upp sina förhoppningar om att skapa bredbandsväxlar för den breda datakommunikationen. AXEN kom aldrig till stånd. Kunder från 16 länder fick hänvisas till Marconi i Italien. Ta ABB! Hela Europa köper i dag lutande snabbtåg. Alla, t.o.m. finländarna, köper dem från Fiat. Ingen köper X 2000. Ta JAS Gripen! Vid utvärderingar i simulatorer finner man att flygplanet har 40 % chans att vinna sina luftstrider, medan Eurofighter anses vinna 75 % av sina luftstrider. Det kan inte vara roligt att gå upp med ett sådant flygplan och inte särskilt lätt att sälja det heller. Ta redovisningen i Dagens Industri! Där konstaterar man att de kvalificerade underleverantörerna till bilindustrin finns i Tyskland, medan svenskarna huvudsakligen gör plast och plåtbitar. Det är bekymmersamt med kompetensen i Sverige. Man tror att nästa Kondratiev-våg, dvs. produkter som är i begynnelsen av sin produktcykel, blir inom optik, gen och bioteknik, solar och miljöteknik och datakommunikation. De är alla områden där svensk forskning är påtagligt svag. I USA och England säger man att det behövs två forskande universitet per miljon invånare. Vi skulle haft arton i stället för sex. Vi ligger illa till. Man skall också komma ihåg att spetsteknologi är en elitsatsning. Precis som i idrotten handlar det inte om rättvisa och fördelning, utan det gäller att hävda sig i den internationella konkurrensen. Man vet heller aldrig var genombrotten kommer, och därför behöver man en bred basforskning. Målet för svensk forskning måste vara att ge underlag för nya produkter som kan säljas för hutlösa priser till en häpnande värld. Har man svag forskning får man låg kompetens, konkurrenssvaga produkter och arbetslöshet. Det, fru talman, är vad vi har i Sverige i dag.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till vår reservation nr 6 samt till vår reservation nr 13. Vi moderater har gjort vad vi har kunnat för att få fason på betänkandet Hållbar utveckling i landets fjällområden. Vi har sökt att nå en balans i sammanvägningen mellan å ena sidan hänsynen till ostördhet och minskat slitage på våra fjällområden å den andra sidan. Vi vill naturligtvis också underlätta och ge möjligheter för människor som bor och verkar i detta land att klara av det i en framtid. För mig och mitt parti finns det ingen motsättning - i varje fall inte om man betraktar det långsiktigt - mellan den lokala fjällbons, samens, turistens och samhällets syn på markanvändningen. Alla har ett intresse av att hushålla, ta ansvar och se till att det blir ordning och reda. Jag har på nära håll sett och upplevt hur man på det lokala planet - i byföreningen, skoterklubben, jaktföreningen och fiskevårdsföreningen - har löst, löser och kommer att lösa de problem som uppstår i ens närhet. Denna självupplevda verklighet, dvs. lokalsamhällets kraft och organisationsförmåga, gör det lättare att förstå och känna tillförsikt inför spörsmål som hastighetsbegränsning, förbudsområden och skoterleder utan att man behöver centrala beslut. Viljan att själv lokalt ordna saker och ting har alltid funnits. Det gäller jakten, som jag nämnde, skidspåret och fisket. Numera är också t.ex. barnomsorg och äldrevård områden som diskuteras och åtgärdas från byn och lokalsamhället. Det finns en lång erfarenhet av att sköta saker och ting på egen hand, vilket underlättade när man började organisera skoteråkningen för 10-20 år sedan. Denna närhetsprincip har tillämpats i denna del av Sverige i flera hundra år, vill jag hävda. Det är ingenting nytt. Som exempel på denna förmåga vill jag nämna skoterklubbarna, som varje år investerar 40 miljoner i ledernas underhåll, skyltning, kartproduktion osv. Detta visar på en enorm volym ideellt arbete, baserat just på denna lokala förankring. Satsningen på skoterleder har i sin tur inneburit att skotertrafiken, som man måste erkänna tidigare löpte litet grand vind för våg, i allt större utsträckning och nu nästan helt har lokaliserats till skoterleder. Skotertrafiken har därigenom flyttats från fjället och känsliga miljöer till skogslandskapet, där lederna företrädesvis i dag ligger. Det är också där de nya lederna får anläggas. Fru talman! Byföreningarnas och skoterklubbarnas samarbete med kommunerna och länsstyrelsen har hela tiden syftat till att få ordning på skoteråkningen. Vi moderater har lyssnat till det. När vi bestämde oss för vårt ställningstagande visste vi att verkligheten såg ut på ett visst sätt. Vi kände och upplevde på ort och ställe ute i vårt land att ansvarstagandet och de lokala föreskrifterna ger det bästa resultatet både för vår miljö och för de människor som är verksamma i dessa trakter. Det finns många exempel på denna lokala förankring. I Sälenfjällen finns det i dag ett försöksprojekt där länsstyrelsen, kommunen och polisen samarbetar. Socialdemokrater och moderater är ense om att det är ett försöksprojekt som är värt att stödja. Det syftar just till att lösa konflikten mellan skidåkare och skoteråkare. Hotagen ligger i hemlänet. I dag finns det ett förslag om en byutvecklingsgrupp som skall ta över förvaltningsansvaret för Hotagens naturreservat. Länsstyrelsen, kommunen och polisen - alla backar upp det. Jag skulle kunna hålla på länge, men sekunderna tickar och går, så vi nöjer oss med detta. praktiken är det, som jag ser det, ett slag i luften. Avstånd och polistäthet gör det naturligtvis omöjligt att övervaka dessa hastighetsgränser. Polisdistrikt som är stora som flera län i södra Sverige och ett fåtal poliser innebär i praktiken att kontroll av hastighet är omöjlig. Det är bara att konstatera. Efter att ha pratat med lokala polisdistrikt är jag än mer övertygad om denna sak. I dag finns redan lokalt förankrade fungerande hastighetsbegränsningar, främst i närheten av bebyggelse. Jag vill hävda att man bör ta lärdom av dessa redan existerande och fungerande överenskommelser. Regler som inte kan övervakas skall heller icke införas. Behörighet och kompetens att framföra skoter har i förslaget kopplats till körkort för traktor eller bil. Skotern har funnits i 30-35 år. Enligt min mening är det inga problem att vänta ett år till på en förarlicens som bättre motsvarar de krav vi har på förarkompetens generellt. Även på detta område finns det en erfarenhet och kunskap på fältet. Skoterklubbarna har på frivillig basis hittills utbildat 40 000-50 000 skoteråkare, som också licensierats. Det är främst ungdomar som har tagit denna möjlighet till utbildning. Vore det inte en god tanke, byggd på förnuftet och verkligheten, att dra tillbaka förslaget om traktorkortet och kika närmare på de förarlicenser som nu utfärdas av skoterorganisationerna? Det vore klokt att också på detta område omgärda sig med den kunskap som redan existerar och som just bygger på närheten och den lokala viljan och förmågan att ordna saker och ting. Till sist: Användningen av motorcykel och terränghjulingar är förstås en av orsakerna till slitaget och skadorna på fjällmarken. Vi delar ambitionen att minska användningen av motorfordon under barmarksperioden, men ett totalförbud försvårar renskötseln för samerna. Vi moderater anser att användningen av terränghjulingar bör undantas från det generella förbudet i samband just med renutskillningar av olika slag. Dessa renutskillningar pågår under vissa tider och på vissa platser, varför ett sådant undantag inte utgör något hinder vad gäller ambitionen att minska slitaget på våra fjäll.

Fru talman! I dag debatterar vi frågorna om en hållbar utveckling i landets fjällområden. Det är naturligtvis inte bara skoteråkning det handlar om. Det handlar om en hel del andra saker också, även om vi fokuserar på skotrarna. Det svenska fjällområdet har ur såväl internationell som nationell utgångspunkt mycket stora naturvärden och även kulturvärden. Området har även stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen i denna del av landet. Väldigt många av våra naturtillgångar finns ju här. Det är också viktigt att komma ihåg. Framför allt är det rennäringen och det fjällnära skogsbruket som utvecklats här. Det är också en stor potential för turistnäringen. Det svenska fjällområdet har kallats Europas sista vildmark. Detta är ett argument i marknadsföringen av området som turistmål. I vissa delar av fjällvärlden kan i dag denna beteckning ifrågasättas, då förslitningen av fjällnaturen är ganska allvarlig. Det är, som Ola Sundell sade tidigare, naturligtvis åkandet med motorfordon av olika slag som är en mycket stor bov i det här dramat. Fjällområdet är känsligt för slitage, då det kalla klimatet innebär att såväl land som vattenekosystemets produktionsförmåga är låg. Effekten av slitage från t.ex. terrängkörning finns över hela fjällområdet. Den grundläggande principen vid överväganden av vilka åtgärder som krävs för att behålla den resurs som fjällvärlden innebär är att utnyttjandet av naturresurserna inte får överskrida naturens förmåga till uthållighet. Det fortsatta nyttjandet måste därför inriktas på att bevara områdets värde, särskilt när det gäller den biologiska mångfalden och möjligheten till fortsatt social och ekonomisk utveckling i området. Vid övervägandet av vilka åtgärder som bör vidtas måste även internationella åtaganden som Sverige gjort, t.ex. vid Riokonferensen, utnyttjas. Då kommer naturligtvis terrängkörning och terrängkörningslagen in i bilden. Antalet snöskotrar har ökat våldsamt under årens lopp. År 1975 var det 28 500 snöskotrar och nu är det ungefär 190 000, varav ungefär 150 000 är i trafik. Det här får naturligtvis konsekvenser. Regeringen har haft ett antal förslag att studera. Man har dock i sista stund fastnat för det minst långtgående förslaget, att utöka dagens förbudsområde. Det är alltså en ganska liten åtgärd som man vidtar. I våra grannländer Norge och Finland har man ett generellt skoterförbud i de här områdena. Sedan tillåter man körning inom vissa områden och man drar upp skoterleder. På det sättet kanaliserar man trafiken till platser där den inte gör skada eller i varje fall ganska liten skada. Vi tycker att det hade varit vettigt att ha ett sådant system också i Sverige. Det innebär ju inte att man inte får köra skoter, utan det innebär att man kanaliserar skoteråkandet till platser som ur naturens synpunkt, och även ur människors synpunkt, är bättre. Jag lyssnade till Ola Sundell förut, och han beskrev litet grand hur man i dag försöker ordna det hela frivilligt. Det stämmer ganska väl överens med det som jag nu säger, att man skall göra på det sättet. Då borde en sådan här beskrivning och ett sådant beslut vara ganska rimligt. Precis som i alla andra sammanhang förbjuder man motortrafik hur som helst i markerna. Det är inte självklart att få köra snöskoter överallt. Jag pläderar alltså, som det står i reservation 2, för att vi skall ha ett generellt förbud mot att framföra motordrivna terrängfordon och att det skall införas i landets fjällområden. Förbudet bör utformas så att körning tillåts då den sker i samband med behov relaterade till näringsverksamhet och till myndigheternas verksamhet.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 Vi har också i en annan reservation, nr 6, beskrivit hur viktigt det är att det är de lokala myndigheterna, kommunerna, som tillsammans med länsstyrelsen får vara planerare av hur skotertrafiken skall gå till. Det är kommunen som har de största kunskaperna om hur det ser ut där hemma. Då bör de också ha ett avgörande i de besluten, så att det blir riktigt. Jag yrkar därmed också bifall till reservation nr 6. I detta betänkande tas också miljökrav på skotrarna upp till beslut. Jag tycker att det är fullständigt rimligt att man ställer sådana krav, både när det gäller utsläppen och när det gäller bullernivåerna. Hastighetsbegränsningen tycker jag inte heller är något bekymmer. Jag tycker att det är ganska rimligt att man har en sådan. Det kan inte vara så att man inte kan fatta beslut om sådant som man inte hela tiden kan vara ute och kontrollera exakt. Man får inte utgå från att alla människor är ögontjänare och bara gör sådant som någon kan kontrollera om det är rätt eller fel. Ett förbud gäller naturligtvis även om polisen inte står ute i skogen och kollar hur fort jag kör. Körkortskravet är inte heller särskilt orimligt. Det krav som ställs är ganska lågt. Ett traktorkörkort är en ganska enkel företeelse. Dessutom slår utskottet fast att dispensprövningen för äldre skoterförare skall vara generös. Fru talman! Med detta yrkar jag alltså bifall till reservationerna 2 och 6 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Dagens utnyttjande av fjällnaturen är inte förenligt med en hållbar utveckling. Vi liberaler har sedan länge värnat om den biologiska mångfalden. Det är ett ansvar för vår generation att fatta de beslut som behövs för att ge framtida generationer möjligheter att uppleva fjällområdenas värden. Här får vi inte svika. Regeringens proposition om åtgärder för en hållbar utveckling i landets fjällområden har föregåtts av ett omfattande utredningsarbete och vi välkomnar nu det steg mot en hållbar utveckling som regeringen föreslagit. På punkten om miljökonsekvensbeskrivningar för turismprojekt vill vi gå litet längre, och därför yrkar vi bifall till reservation 17. Majoriteten hänvisar här till Miljöbalksutredningens arbete, men vi tycker inte att man behöver vänta på detta. Det går att ta ställning redan nu. 50 km i timmen tycker vi är lämpligt avvägt, och vi stöder det därför med den motivering som anges i propositionen. Utskottets majoritet, med socialdemokraterna i spetsen, har vid riksdagsbehandlingen underkänt regeringens förslag och anser i stället att gränsen bör sättas till 70 km i timmen. Det anser jag vara klart olämpligt. Om gränsvärdet sätts så högt vore det bättre att inte ha någon gräns alls. Det bästa vore egentligen en teknisk begränsning på skotrarna, men jag förmodar att det skulle bli för dyrt. Kanske regeringspartiets företrädare kan ge några uppgifter om det. Mot denna bakgrund yrkar vi bifall till reservation För att få en hållbar utveckling krävs en skärpt reglering av skotertrafiken genom inrättande av nya regleringsområden. Detta tycker vi i Folkpartiet är bra. Personligen skulle jag hellre ha valt ett mer internationellt synsätt och anser att det hade varit mer ändamålsenligt för att skydda fjällnaturen om vi hade byggt upp våra regler enligt den norska modellen. Detta skulle alltså innebära ett generellt förbud mot skotertrafik, utom där man genom särskilda beslut tillåter den, så som Lennart Brunander just har beskrivit. Fru talman! Internationell harmonisering är viktig för att undvika onödiga gränsproblem och för att få en effektiv teknisk utveckling. Det kommer nu att bli skärpta tekniska krav på nya skotrar. Det är bra. Det är naturligtvis angeläget att de här kraven börjar gälla så snart som möjligt. Men vi får inte pressa tidsschemat så hårt att vi får tekniskt dåliga nationella lösningar. Propositionen ger uttryck för målsättningen att de nya reglerna skall börja gälla redan den 1 juli 1998. Denna målsättning är dock inte juridiskt bindande genom riksdagens beslut. Det är viktigt att framhålla att det i stället är regeringens ansvar att fortlöpande följa hur snabbt myndigheterna kan fastställa de tekniska föreskrifterna i lämpligt internationellt samarbete samt genomföra nödvändiga provningar. Vi bör till regeringen betona vikten av att reglerna tekniskt blir så effektiva att man inte snart behöver ändra dem igen. Slutligen vill jag framhålla att det är viktigt att regeringen skyndsamt genomför de utredningar om ytterligare restriktioner för fjällflyget som man förutskickar i propositionen. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 9

Fru talman! Åhörare på läktarna! Ni har fått vänta länge innan den här debatten kom till stånd. Vi såg en del av er när ni kom i morse. Vi har fått väldigt många synpunkter, brev, telefonsamtal och uppvaktningar med anledning av det beslut som vi skall fatta nästa vecka. Jag tackar så mycket för det. En del information har varit väldigt bra och värdefull. En del har kanske inte varit fullt så användbar. "En sista varning" fick vi till utskottet i morse - det var inte så konstruktivt, precis. Det här betänkandet handlar inte bara om skoter. Det skall inte bara vara en skoterdebatt. Det handlar också om rennäringen, flyget i fjällen, turism, mineralutvinning - kort sagt handlar det om ett helhetsperspektiv på fjällen. Just rennäringen är ett område som har hamnat i kläm, eftersom dessa frågor behandlas i flera olika betänkanden och propositioner under året. Här tycker jag att det snart kan vara dags för ett samlat grepp. Eftersom vi ställer upp på de förslag som finns i propositionen kommer jag inte att gå in mer på dem i kväll. De starkaste protesterna mot de förslag vi skall fatta beslut om har kommit från snöskoterfolket, och därför blir också snöskoter ett huvudtema i debatten. Det är litet grand som i skolan; det är de busiga pojkarna som får mest tid. Tyvärr blir även en diskussion som fokuserar på skoter splittrad, och det tycker jag är litet synd. Skotertrafik försiggår nämligen inte bara i fjällområdena. Den är kanske ett ännu större problem nedanför skogsodlingsgränsen och även i kustområdena. Själv kommer jag från Vännäs kommun och har sett en del av de bekymmer som kan förekomma. Det här berörs förstås väldigt litet i betänkandet, som skall handla om fjällmiljön. Egentligen skulle jag vilja efterlysa ett helhetsgrepp på snöskoterfrågan. Den här propositionen och det här betänkandet bygger på Miljövårdsberedningens utredning. Jag tycker att den i stort sett är bra. Det är en svår avvägning att väga olika intressen mot varandra. Skotern är förvisso ett användbart fordon, kanske framför allt i norra Sverige där det finns stora, vida områden väglöst land. Men liksom bilen skapar skotern också miljöproblem, och den ökning av antalet skotrar som har skett bidrar naturligtvis till det. Det som krävs, enligt min mening, är enkla och tydliga spelregler utifrån de gränser som naturen sätter. Det krävs också en samordning mellan de nordiska länderna. Egentligen kan man säga att det handlar om två huvudfrågor: Var och hur skall man få köra? Vilka krav skall man ställa på skotrar och förare? Jag skall nu ta dessa frågor i tur och ordning. Var och hur skall man få köra? I dag finns det tre nivåer för beslut: kommunen, länsstyrelsen och regeringen. Det kommer att inrättas en fjälldelegation för att man skall få till stånd ökat samråd, och det är bra. Det är väldigt viktigt med lokal förankring. Men det är också viktigt att regeringen har ett övergripande ansvar för de delar av fjällvärlden som faktiskt är ett riksintresse. Hur gärna man än skulle önska att så vore fallet så ägs fjällvärlden inte av dem som bor där. Det finns intressen som räcker långt utanför Sveriges gränser. Delar av Norrbottens fjällvärld kommer att bli en del av FN:s världsarv. Det är naturligtvis någonting som vi skall vara stolta över, men det betyder också att vissa beslut kanske måste fattas övergripande, på central nivå. Vi har en väldigt unik fjällvärld. Om man som jag har varit rätt mycket uppe i fjällen vet man också att det förekommer överdrifter när man pratar om risken att det skall vara för trångt eller för mycket buller. Vissa tider, ganska stora delar av året, kan man nog vara ganska länge uppe i fjällen utan att höra så mycket som ett ljud av mänsklig aktivitet eller något motorfordon. Men under andra tider är det tvärtom. Det vet man om man har åkt E 12:an uppöver Hemavan och Tärnaby omkring påsk. Det kanske inte är en tyst minut på hela dygnet. Man kan möta skotrar på alla ställen efter denna väg - inte bara när de korsar vägen utan också längs vägen. Hur och var man får köra regleras i terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen. Här finns nu förslag om att skärpa dessa regler. Bl.a. vill man förtydliga att det inte finns någon allmän färdselrätt för körning i terräng med terrängmotorfordon. Inte heller får man köra på skogsbilvägar eller på jordbruksmark utan markägarens tillstånd. Det här har förstås sin utgångspunkt i naturens behov. Det är faktiskt inte bra att köra på jordbruksmark, t.ex. Det införs också en generell hastighetsbegränsning på 70 km tim om man är ute och åker i rekreationssyfte. Jag kan inte tänka mig att det är ofta. Vänsterpartiet hade gärna sett att man gjort något åt skotrarnas prestanda för att underlätta en anpassning till gällande bestämmelser. Vi har en reservation, nr 10, som jag yrkar bifall till. Sedan kommer vi till frågan om vilka krav man skall ställa på skotrarna och på förarna. Jag börjar med skotrarna. I dag är skotrar miljöskadliga. De är miljömarodörer! Det är inget att diskutera. De har tvåtaktsmotorer, stora, starka motorer, som släpper ut massor med föroreningar - inte på den som kör först i ledet men på alla som sitter bakom. Visserligen handlar det totalt sett för Sveriges del om en liten del av alla utsläpp, men i de tre nordligaste länen bidrar snöskotrarnas utsläpp till en betydande del av föroreningarna. Förutom utsläpp av kolväten - och här är snöskotrarnas andel i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län hela 30 % - handlar det bl.a. om kväveoxider, svaveldioxid, koldioxid och bensen. 40 000 i Norge och ca 80 000 i Finland - där är siffrorna osäkrare. Det är klart att det är skillnad på vilka regler man kan ha om man har 40 000 eller 150 000 skotrar. Därför tycker jag att det förslag man har lagt fram är väl avvägt. Utvecklingen går tyvärr mot allt större, starkare och snabbare maskiner, och då blir det också ökade utsläpp. Därför hade vi i Vänsterpartiet velat att man med ekonomiska styrmedel skulle stimulera till köp av miljöanpassade snöskotrar. Det skulle t.ex. kunna ske via differentierad försäljningsskatt. Tyvärr har vi inte fått något svar eller någon kommentar från utskottsmajoriteten om varför man har avslagit detta. Jag skulle därför vilja fråga Alf Eriksson hur man ser på förslaget om ekonomiska styrmedel för att gynna miljöanpassade skotrar. Jag vill också passa på att yrka bifall till reservation 12. Sedan har vi frågan om körkort. Den har diskuterats mycket, och jag skall erkänna att jag tycker att det är den svåraste frågan att ta ställning till. Det beror på att regeringen inte har lyckats samordna kravet på obligatorisk förarutbildning med de andra krav som kan komma. Jag har fått ett brev från Sten Lindgren i Tärnaby. Jag skulle vilja citera vad han har skrivit, för det stämmer väldigt väl överens med Vänsterpartiets ståndpunkt. "De mera kortsynta skoteranhängarna rasar mot tanken på ett körkort i botten. I min dagliga vintergärning" - han är en sådan som kontrollerar de leder som finns i Tärnafjällen - "ser jag fler skoteråkare än de flesta och jag anser det befogat med ett s.k. Damokles svärd hängande över de körande." Längre ned skriver han att det är konstigt: " - är du 15 år får du köra moped, OM du har hjälm och inte kör fortare än 30 km/tim. Det kan inte vara rätt att det skall räcka med att du fyllt 16 år så får du ta av hjälmen och grensla en maskin som kanske gör 220 km/tim." Nej, fru talman, vi tycker inte heller det. Det kan inte vara rimligt att man utan några som helst förkunskaper skall få köra skoter från 16 års ålder. Därför stöder vi förslaget om ett traktorkort eller körkort. Vi beklagar verkligen att inte regeringen har kunnat få fram ett förslag om obligatorisk förarlicens som man aviserar i propositionen. Nu kommer det att dröja kanske ett år, utifrån vad miljöministern svarade på en fråga som jag ställde tidigare i dag. Jag skulle också vilja passa på att ge en eloge till skoterklubbarna för det arbete som sker i deras regi och den frivilliga förarutbildning som man bedriver. Vi har fått information om det här i jordbruksutskottet, och jag vet att det görs väldigt mycket bra. Det är en sådan utbildning som jag hoppas att regeringen skall ta initiativ till och i samarbete med dessa klubbar få igenom det. Det är självklart att man måste kunna få dispens för det här körkortet i särskilda fall. Det står också i betänkandet. Jag har fått brev på min dator från Torbjörn Johansson. Han är så bekymrad för att hans mormor inte har något körkort och undrar om hon nu skulle kunna få fortsätta att köra skoter. Jag tror att hans mormor kan vara alldeles lugn. Till slut, fru talman, vill jag bara kort säga några ord om avvittringsprotokollen. I en del av de skrivelser som vi har fått till jordbruksutskottet har man hänvisat till gamla rättigheter till fri färdselrätt. Enligt uppgifter som jag har tagit del av kan ett avvittringsbeslut som ger rätt till fri framkomst eller fri färdselrätt inte hindra staten från att stifta lagar som har till syfte att skydda miljön. Sådana gamla protokoll kan ju knappast heller avse terrängmotorfordon, eftersom de inte fanns när de flesta avvittringsprotokollen upprättades. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till de reservationer som jag nämnde tidigare och i övrigt till hemställan i utskottets betänkande.
Fru talman! "Jag var nu kommen på fjällen. Alltomkring mig lågo de snöiga berg, jag gick på snön såsom på starkaste vintern. Alla de rara örter jag förr sett och fägnat mig av, gåvos här som uti miniatyr; ja dessutom så många, att jag själv fasade och tycktes mig få mer än jag bestyra kunde." Det här är ett citat ur Carl von Linnés Lappländska resa från 1732. Redan då fascinerades människor som kom upp i fjällvärlden av den natur som finns där. Och visst är fjällen fantastiska. Där finns en biologisk mångfald som är unik och en känslig natur som hyser många arter, både växter och djur, som faktiskt bara finns där. Av de ungefär 70 fågelarter som finns kan vi säga att 18 är unika för den här biotopen, och 15 finns nästan bara i Sverige. Det finns 7 däggdjur som är rödlistade, dvs. hotade, 23 blomväxter och 50 Miljöpartiet välkomnar den här propositionen. Vi tycker att det är bra att vi för första gången får ett samlat grepp om miljön i fjällen. Vi hade naturligtvis gärna sett att den hade gått längre, men Rom byggdes inte på en dag. Vi får se det här som ett första steg, och vi hoppas att det kommer att finnas en fortsättning på detta, så att vi så småningom får se en bra och sammanhållen fjällpolitik. Det är också bra i betänkandet att vi får miljökrav på skoter. Likaså tycker vi att de regleringsområden som man nu föreslår är bra. Det är även här ett första steg. Jag skall prata om framför allt det. Visst finns det mycket som hotar fjällnaturen. Man bryter malm, vi har försurning, vi har inslag av turism och så har vi skoterkörningen som ökar alltmer. Samtidigt gäller det mycket stora områden, och det vore ju konstigt om inte alla intressen som vill skulle kunna samsas på denna stora markyta. Vi tror att det skulle vara möjligt med en bra och eftertänksam politik. Miljöpartiet tycker att det är mycket bra att Miljövårdsberedningens betänkande har kommit till. Vi tycker att Miljövårdsberedningen har kommit med ett mycket bra förslag. I vissa fall har regeringen följt Vi menar att det borde vara möjligt att dela upp fjällen mellan dem som vill åka skoter och dem som vill uppleva tystnaden - som faktiskt börjar vara alltmer sällsynt i vårt samhälle - genom att man inrättar regleringsområden, dvs. områden där skotertrafiken helst inte skall förekomma alls. Skall den förekomma så skall det vara på mycket få leder. I Miljöpartiet har vi funderat mycket på generella förbud som en del har velat föreslå. Vi finner inte en tillbakagång till ungefär där vi var någon gång i början av 70-talet, vilket skulle motsvara ungefär den situation man har i Norge, riktigt görlig i dag. Det förslag som Centerpartiet har, som man kallar för ett generellt förbud, menar vi inte är det. Skall man ha ett generellt förbud, som man har i Norge, så skall man också förbjuda de skoterleder som finns i dag. Att kalla det vi har i dag för ett generellt förbud, dvs. att tillåta de leder som finns och dessutom som Centerpartiet föreslå att man skall få bygga ut lederna och att kommunen då skall få bestämma var de skall finnas, menar vi blir ungefär som det är i dag plus att vi får alltfler skoterleder. Det kommer inte att innebära att det finns större möjlighet att uppleva tystnaden i fjällen. Vi har i stället fastnat för det förslag som regeringen börjar på nu. Vi skall ha områden som skall vara tysta. Kommunerna skall ges möjlighet att utvidga de här områdena, framför allt för dagturister. Sedan skall man se vad som händer om ett antal år och då se om vi har fått den utveckling som vi har velat ha så att fjällen har delats upp mellan sådana som vill åka skoter och sådana som vill uppleva tystnad. Vi hade gärna sett att riksdagen hade gått ett steg längre och redan nu förklarat för regeringen att detta skulle göras skyndsamt. Vi menar att man redan har haft mycket samråd. Men vi får hoppas att så kommer att ske. Vi skulle också vilja att skotertrafiken vore målinriktad, dvs. man skall ta sig från A till B. Det här utvecklar vi i reservation 4, som jag yrkar bifall till. Vi vill också att det i de regleringsområden som finns skall vara förbud att anlägga nya skoterleder. Det skall vara tysta områden. Det här utvecklar vi i reservation 5, som jag yrkar bifall till. Vi tar också upp andra problem som Per Lager kommer att utveckla vidare, men någonting skall jag lägga till. Det finns många regler för fjällen som kan vara svåra att finna efterlevnad av, t.ex. hastighetsbegränsningen. Men det förslag som regeringen lade fram, nämligen en hastighetsbegränsning på 50 km/tim, tycker vi hade varit lagom. Det finns ingen anledning, anser vi, att framföra dessa maskiner i en större hastighet. Skoteråkandet skall ju ändå vara för rekreation. Vi har utvecklat det här i reservation 9, som jag yrkar bifall till. Likaså har vi tagit upp det faktum att det sker en hel del olaga jakt med skoter. Vi menar att det här också är någonting som det är svårt att se efterlevnaden av. Det finns, både i jaktlag och jaktförordning, mycket tydliga regler för vad som gäller för att handha vapen, förfölja djur osv. Trots det vet vi att det förekommit ett antal fall, t.ex. där man har kört över järvar, fast dessa regler finns. Det här måste man skärpa på något vis. Ett sätt kunde vara att vara mycket restriktiv med dispenser för att föra vapen på skoter. Ett annat sätt kunde vara att se till att här, liksom i andra fall när det gäller miljöbrott, utbilda polis och åklagare som skall handha de här överträdelserna. Ofta leder de inte till vare sig åtal eller fällande dom. I det stora hela tycker vi att detta är en bra början. Rom byggdes inte på en dag. Nu är det upp till regeringen att se till att Rom verkligen blir byggt.

Fru talman! Gudrun Lindvall talar om hur mycket fint det finns i fjällen som vi skall bevara, och det tycker jag nog är en riktig beskrivning av hur det är. Samtidigt säger Gudrun Lindvall att det generella förbud som Centerpartiet har föreslagit inte är så mycket att hänga i granen. Det ger inte just någon annan situation än den vi har i dag. Nu tror inte jag att man kan gå in och säga att man skall förbjuda all skotertrafik i fjällen eller någon annanstans. Trafiken måste naturligtvis kunna fungera. Det viktiga är att den fungerar på ett sätt som gör att den inte stör de områden som Gudrun Lindvall pratar om och som man vill bevara. Då är det viktigt att bevara dem nu, när vi fortfarande har möjlighet till det. Med de intentioner som finns om en ökad turism, fler människor i fjällen och med ganska stor säkerhet fler skotrar kommer detta att bli ännu svårare om man inte gör det nu. Därför tror jag att Gudrun Lindvall skulle göra en ganska bra sak för allt det som hon vill bevara om hon röstade på den reservation vi har om ett generellt förbud. Det liknar det förbud som finns i Norge och Finland, men vi skapar möjligheter genom att kanalisera skoteråkandet dit där det gör minst skada.
Fru talman! Det finns många som har förordat ett generellt förbud i Sverige, bl.a. Naturskyddsföreningen. Då har man emellertid menat något helt annat än det som Centerpartiet nu menar. Då har man menat att man skulle ha det som i Norge, dvs. man skulle förbjuda de flesta skoterlederna och vara mycket restriktiv med de leder där man får åka. Ett sådant generellt förbud tror jag inte riktigt att Centerpartiet har vågat ställa upp på. Det finns ju så många intressenter i sammanhanget. Vi har 190 000 skotrar och väldigt många skoteråkare. I Miljöpartiets förslag talar vi för tysta områden, vissa områden där man ser till att det är tyst så att man kan uppleva en tyst fjällnatur. Vi talar också för en mycket restriktiv hållning när det gäller leder i förbudsområdet och för en målinriktad skotertrafik. Det skulle ge betydligt bättre säkerhet om vi delade upp fjällen i områden som är tysta och områden som inte är tysta. Jag skulle vilja påstå att den enda likheten mellan Naturskyddsföreningens förslag om generella förbud och Centerpartiets förslag är namnet. När det gäller resten finns det ingen likhet alls. Centerpartiet vill ha ett generellt förbud enligt vilket det i princip skall finnas leder i alla dalgångar och kommunerna skall ha möjlighet att bygga ut skoterlederna. Jag har mycket svårt att se på vilket sätt detta över huvud taget skiljer sig från dagens situation. Om man kombinerar det som står i reservation 2 med det som står i reservation 6, så kan jag säga att det förskräcker. Jag tycker att Centerpartiet använde ett slags falsk varudeklaration. Man kallar en sak för någonting som man tror att Naturskyddsföreningen skall bli glad för, men egentligen är det inte alls det förslaget. Jag tycker att det är skamligt!
Fru talman! Gudrun Lindvall har en ganska subjektiv bedömning av de olika förslagen. Det får naturligtvis stå för henne. Det är ingen tvekan om att det inte kommer att bli någon förbättring om man inte gör något. Nu gör man en del i det här regeringsförslaget, men vi tycker inte att man går tillräckligt långt. Man kan genom vårt förslag med det generella förbudet skapa de områden som Gudrun Lindvall pratade om. Då upplåter man ju mark till skoteråkande i områden där man inte behöver ställa dessa krav. Sedan tycker vi att det är ett rimligt krav att människorna som finns och bor i de här områdena har avgörandet när det gäller att fatta dessa beslut. Det är i allmänhet inte de som är problemet när det gäller den här åkningen, utan det är alla som kommer dit som gäster. De bör kunna uppträda på ett sådant sätt att de inte stör tillvaron för vare sig människor, djur eller växter.
Fru talman! Miljöpartiet anser att det är rätt som det står i naturresurslagen. Fjällområdena är av riksintresse för natur, kultur och friluftsliv. Det betyder, anser vi, att riksdagen skall lägga upp de ramar som skall gälla för de här områdena. Det är det vi gör om vi säger att det skall finnas tysta områden och områden där man får köra skoter. Om Centerpartiet hade menat allvar med att man vill minska skoteråkandet i fjällvärlden, så hade man naturligtvis också sagt ja till tysta områden och till en målinriktning av skotertrafiken. I och med att man inte gör det, utan bara förespråkar det förslag man själv har, som i praktiken inte innebär någon förändring alls jämfört med i dag, måste jag säga att jag hyser starka tvivel om huruvida man egentligen vill något annat än att skapa goodwill med hjälp av ord som i Centerpartiets tolkning inte betyder någonting. Jag är övertygad om att den här debatten fortsättningsvis även kommer att föras på andra håll. Det hade varit mycket intressant, Lennart Brunander, att testa ett generellt förbud i kombination med tysta områden. Det är precis vad vi hade fått om man hade kombinerat tysta områden med en målinriktning, dvs. att alla som sätter sig på en skoter skall ha ett mål. Då hade vi sluppit buskörningen. Det som är problemet i dag är att vi har skoterleder i nästan alla dalgångar. Vi har bullret överallt, och det är bullret vi vill komma ifrån. Vi har också en buskörning upp och ned för fjällsluttningar och på sjöar. Hade vi haft en målinriktning för skotertrafiken hade vi sluppit det. Miljöpartiet har jobbat mycket med den här frågan, och jag menar att det förslag som vi förespråkar, och som vi hoppas att regeringen också kommer att genomföra - även om det är litet svagt skrivet i betänkandet - kommer att ge en förändring jämfört med i dag. Det måste till för att vi skall få tysta områden i fjällen.

Fru talman! Det här var ju en lämplig dag att diskutera dessa frågor med tanke på föret och på det som ramlar ned från himlen. Det är ju det som snöskotrarna åker på. Det betänkande vi nu debatterar handlar inte enbart om hur fort vi skall få köra snöskoter eller om huruvida det skall krävas körkort eller inte, även om man kan tro det efter den uppmärksamhet som frågan har fått under den senaste tiden. Det viktiga med detta betänkande är att vi nu tar fram instrument för att kunna överlämna våra fjäll med alla värden i behåll till framtida generationer. Det har riktats en del kritik, framför allt norr om Dalälven, mot att regering och riksdag som man säger "lägger sig i" dessa frågor. Det är därför viktigt att poängtera att de instrument vi nu är beredda att fatta beslut om, till största delen skall tillämpas på det lokala eller regionala planet. Vi skall vara mycket stolta över de unika natur och miljövärden som våra fjäll besitter. Dessa värden är ganska orörda. På vissa håll har ännu ingen mänsklig fot satt sina spår. Det beror på den glesa befolkningen i dessa områden. Det är viktigt att påpeka att det för regeringen och riksdagsmajoriteten gäller att skapa instrument för en hållbar utveckling som både tillvaratar naturvärdena och möjliggör för befolkningen att leva och bo i dessa stora områden. Som turister skall vi ha möjlighet att njuta av skönheten och artrikedomen. Vi har förbundit oss att värna om dessa naturvärden, och flera stora områden är anmälda av regeringen för att ingå i Natura 2000. Dessutom har regeringen beslutat att ett stort område i Norrbotten skall anmälas för att ingå i Unescos världsarvslista. En del framställer vår påverkan på fjällområdena som om problemen är akuta och ingenting har gjorts. Andra påstår att det inte finns några hot mot den ekologiska utvecklingen, och att detta betänkande därför är helt onödigt. I det sammanhanget skiljer sig inte denna fråga från andra förändringsförslag, och jag kan konstatera att även denna gång har ytterlighetsuppfattningarna fel. Vi har stora skyddade områden i fjällvärlden. Nära 25 000 kvadratkilometer ovanför odlingsgränsen har ett skydd. Det motsvarar ett område stort som Skåne, Blekinge och Halland. Det är viktigt att framföra detta - inte minst i internationella sammanhang för att inte i debattens hetta skapa en felaktig bild av naturvården i Sverige. Samtidigt kan vi konstatera att motoriseringen ökar kraftigt i fjällvärlden. Antalet snöskotrar har, som tidigare sagts, ökat från 28 500 år 1975 till Mot den bakgrunden finns det anledning att nu skapa instrument för att hålla utvecklingen under kontroll och slå vakt om en hållbar utveckling i fjällvärlden. Fru talman! Jag övergår nu till att redovisa utskottets förslag till förändringar i lagstiftningar m.m. När det gäller planering av fjällområdena finns det ett gott regelsystem i plan och bygglagen samt i naturresurslagen. Vi kan förvänta oss att bestämmelserna kommer att förfinas i den miljöbalk som nu bereds. För att ytterligare öka förankringen av planeringen föreslås att en speciell fjälldelegation inrättas med representanter från de berörda länsstyrelserna. Vi bygger också vidare på ett system som riksdagen fastställde 1975. Regeringen ges möjlighet att se över de regleringsområden som finns samt att införa nya för att slå vakt om ostördheten i värdefulla och känsliga områden. Detta skall ske i nära samråd med berörda kommuner, länsstyrelser och lokala intressen. Vi ser det som nödvändigt med en lokal förankring av skyddsåtgärderna för att de skall kännas meningsfulla för ortsbefolkningen. Vi är också övertygade om att på detta sätt undviks många praktiska problem som kan uppstå, om man inte fullt ut känner till de lokala förhållandena. Kommunerna ges också möjlighet att inrätta egna regleringsområden för att komma till rätta med lokala problem. Nu stängs regleringsområdena inte helt från trafik. Det finns i dag skoterleder i dessa områden för att befolkningen skall kunna leva och bo där och få tillgång till rekreation. Nya skoterleder kommer att anläggas även i regleringsområdena i framtiden. Detta skall ske efter samråd med aktuell länsstyrelse. I budgetpropositionen föreslår regeringen att ett statsbidrag införs för anläggande av skoterleder och för information. Det handlar om 30 miljoner kronor under tre år. Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag om att förbjuda körning med motordrivet fordon på snötäckt jordbruksmark, om det inte sker för bruk av marken. Då kan markägaren ge tillstånd till att få köra över marken och på enskilda vägar. Fru talman! Flitigt debatterat är förslaget om att införa hastighetsbegränsning för snöskotrar. Vi i utskottsmajoriteten har fastnat för att en begränsning till 70 kilometer i timmen kan vara motiverat; detta för att begränsa bullret och för att öka säkerheten. Det är ju inte så trevligt för övriga friluftslivet heller om en skoterförare dundrar förbi med hög hastighet. Är det flera skoterförare blir det ju ännu värre. Utskottet anser att det i flera områden säkert är befogat att ha en lägre hastighetsbegränsning och föreslår därför att riksdagen beslutar att kommunerna får möjlighet att införa lokal hastighetsbegränsning. Det är inte bara i fjällen som vi nu föreslår skärpta regler för skoterkörning, utan det gäller också i landets känsliga skärgårdsområden. Länsstyrelser och kommuner får möjlighet att införa en reglering i dessa områden. Så sker redan i dag i Norrbottens län, och erfarenheterna är positiva. Skälen är naturligtvis desamma: Det gäller att minska buller och avgasnivåer och att bevara natur och kulturmiljöer. Men dessa begränsningar får inte onödigtvis hindra ortsbefolkningen eller hindra någon från att utöva sitt yrke. Som alla andra motorfordon släpper även skotrar ut avgaser. Ett problem med att begränsa utsläppen är att det handlar om tvåtaktsmotorer. Sådana är det betydligt svårare att rena. Bedömningen är den att vi kan få en internationell gemensam kravnivå efter år 2000. Det är inte troligt att den överensstämmer med dagens svenska miljöklassning. Det är därför bättre att vänta med denna miljöklassning och i stället ställa avgas och bullerkrav på nya skotrar. Regeringen bedömer att det skall gå att till den 1 juli 1998 få fram skotrar som klarar de nya krav som i dagarna är anmälda till EU. Utskottets majoritet delar denna uppfattning. Fru talman! Det finns inget fordon med samma kraft och hastighet på land som snöskotern på vilket det inte ställs några behörighetskrav. Därför är det högst rimligt att samhället ställer samma krav på snöskotrar som ställs på andra fordon när det gäller ansvarstagande och försiktighet. Från denna utgångspunkt är det befogat att ställa krav på körkort för framförande av skoter. Regeringen och utskottsmajoriteten föreslår därför att det skall krävas minst traktorkörkort för att få framföra skoter. Detta är den lägsta körkortsnivån, som också i fortsättningen ger Utskottet är fullt på det klara med att detta kan vålla en del övergångsbesvär, framför allt för äldre personer som saknar körkort, men som framfört snöskoter i många år. Nu finns det i körkortslagen möjligheter till dispens. Utskottet anser att regeringen skall vara mycket generös med dispensmöjligheterna när förordningen skall skrivas. Mycket talar för ett speciellt körkort för skotrar. Problemet är då att ett helt nytt straffsystem måste utformas för att beivra brott utifrån det nya körkortet. Detta skulle öka byråkratin. Utskottet anser därför att det är bättre att använda ett befintligt system. Med detta körkortskrav blir det ingen förbättring av kunskaperna om förhållandena i fjällen och om annat som är speciellt för snöskotrar. Därför bör så snart som möjligt en speciell förarlicens för snöskotrar införas. En frivillig sådan finns det redan, och den utfärdas av skoterklubbar. Jag vill här berömma skoterklubbarnas insatser. Jag hoppas att de också i framtiden kommer att göra insatser för att öka kunskaperna om skotern och fjällmiljön. Det engagemang och den kunskap som klubbarna visar är det, menar utskottet, viktigt att ta till vara när det gäller utbildning för framtida förarlicens. Då får klubbarna också en naturlig kontakt med nya skoterförare, som kan göra klubbarna ännu livaktigare i framtiden. Om riksdagen beslutar enligt hemställan i utskottsbetänkandet kommer regeringen att närmare utreda hur en framtida förarlicens skall utformas. Också för rennäringen kommer miljömål att ställas som innebär att denna näring skall bedrivas på ett långsiktigt uthålligt sätt. Det kommer också att utformas krav på barmarksgående fordon för att förhindra att marken skadas. Dessa nya regler skall träda i kraft år 2000. Fru talman! Trots att 17 reservationer har fogats till betänkandet kan jag konstatera att det finns en samstämmighet när det gäller att vidta åtgärder för att säkra en hållbar utveckling i fjällvärlden. Jag skall kommentera några av reservationerna. Lennart Brunander och Centern vill förbjuda skoterkörning, med undantag för vissa på vissa leder. Vi kunde naturligtvis ha gått så långt, men majoriteten anser att de som bor i den landsända som är snötäckt mer än halva året självklart skall ha möjlighet till fritid och rekreation. Dessutom är turismen en stor inkomstkälla för fjällbefolkningen. Det tycker vi är ett mycket starkt regionalpolitiskt argument. Vad svarar Lennart Brunander den fjällbefolkning som med Centerns förbudsförslag berövas sin möjlighet till rekreation och fritidsaktiviteter? Moderaterna vill inte införa hastighetsbegränsning eller behörighetskrav. Men hastighetsbegränsning skall införas lokalt, eftersom övervakningen är bristfällig. Ola Sundell, tala om för oss andra vilka övervakningsresurser som finns för att kontrollera lokalt beslutade hastighetsbegränsningar, men inte de begränsningar som beslutas av riksdagen! Utskottet har vid sin behandling höjt hastighetsgränsen i regeringens förslag, 50 kilometer i timmen, till 70 kilometer i timmen. Utskottet anser nämligen att en gräns vid 50 kilometer vore att gå väl långt. Det går att hålla bullernivån nere genom att ställa krav på lägre nivåer. I dag på eftermiddagen fick jag ett telefonsamtal från en motortillverkare som sade att det redan går att klara de här kraven. Folkpartiet och Miljöpartiet däremot vill införa en hastighetsbegränsning till 50 kilometer i timmen. Skälen till att majoriteten avfärdat detta förslag har jag redan berört. Vänsterpartiets reservation om att begränsa skotrarnas prestanda i stället för hastighetsbegränsningar ser jag som något märklig. Hur långt, Maggi Mikaelsson, skall prestandan begränsas? Hur fort skall skotrarna få gå i framtiden - är det 50 eller 70 kilometer i timmen? Prestandan har inte bara med hastigheten att göra. Därför yrkar jag avslag på den reservationen. Till sist, fru talman, finns det en hel hög reservationer från Miljöpartiet. De är framför allt av två slag. De ena riktas mot befolkningen i fjällvärlden. Det frågas om det finns någon möjlighet för den att bo kvar och försörja sig där eller få någon rekreation. Den andra inriktningen är att norrlänningarna begriper ingenting, så besluten måste fattas i Stockholm. Jag skall ta några exempel. När det gäller utökade regleringsområden säger Miljöpartiet nej till lokalt samråd och vill att man skall rätta sig efter Miljövårdsberedningens betänkande. I sin reservation vill Gudrun Lindvall förbjuda skoterleder i nya regleringsområden. Hon har också motionerat om att det inte skall utgå något statsbidrag till skoterleder. Länsstyrelserna skall förbjudas att lämna dispens för transport av jaktvapen. Det är förbjudet att transportera jaktvapen med motordrivet fordon i terräng. Men länsstyrelserna kan bevilja en dispens. Men enligt Miljöpartiet begriper inte länsstyrelserna detta, utan dispensmöjligheterna måste begränsas till handikappade och yrkesutövare. Fru talman! Enligt regeringens och utskottets uppfattning handlar miljöpolitiken om att skapa möjligheter för människor att leva och bo i samklang med naturen utan att den långsiktigt skadas och utan att det gör det omöjligt för folk att bo kvar i sin bygd. Fru talman! Slutligen yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! När man hör Alf Eriksson börjar man undra om Alf Eriksson är medveten om vilket förslag regeringen har lagt fram. Det utgår nämligen från en hållbar utveckling i landets fjällområden enligt Miljövårdsberedningen. Det är grunden. Det är den regeringen till stor del har tagit som grund. Där är vi i Miljöpartiet överens med regeringen. Vad vi tycker är att regeringen skulle ha vågat genomföra förslaget litet fortare. När det här togs fram, framför allt när det gäller regleringsområden hade man långtgående samråd med kommuner och landsting, dvs. regionerna, därför att regeringen ville det så. Det samråd som Alf Eriksson efterlyser har redan skett. Vi är absolut inte emot ett samråd, men vi menar att när det varit ett samråd i samband med att Miljövårdsberedningen tog fram sitt betänkande om en hållbar utveckling i landets fjällområden, kanske det inte behöver göras igen. Då kanske kan man se till att regeringen genomför detta ganska skyndsamt. Men att det skall genomföras är i alla fall Miljöpartiet och regeringen överens om. Jag vet inte om Alf Eriksson är överens om att de förslag som finns i propositionen skall genomföras. Det låter inte riktigt så. Jag stöder alltså regeringens förslag men skulle önska att det gick att genomföra det litet fortare. Jag vet inte vilket förslag Alf Eriksson stöder. Är vi inte alls överens där? När det gäller transport av jaktvapen vill jag säga att om riksdagen enligt naturresurslagen slagit fast att fjällområdena är av riksintresse, måste vi också våga ta nästa steg och säga att det skall finnas vissa regler och att de skall antas här i riksdagen. Sedan skall naturligtvis detaljerna utformas i regionerna. Men säger vi att någonting är av riksintresse, oavsett om det ligger i Norrland, Skåne eller i Mellansverige, måste vi ta ett ansvar. I fråga om vapen fungerar det inte i praktiken. Alla får dispens. Då måste man se över det. Naturvårdsverket har gång på gång påtalat att de regler som vi har för jakten både när det gäller vapen och följande av djurspår inte fungerar. Det sker överträdelser gång på gång. Man fälls inte trots att reglerna finns. Är det då inte dags att se om reglerna kanske måste ändras?
Fru talman! Det är roligt att höra att Gudrun Lindvall stöder regeringens förslag. Men hon har lämnat in en reservation om att det räcker med den beredning som Miljövårdsberedningen har gjort när det gäller nya regleringsområden. Enligt majoriteten gör det inte det, av formella skäl, för det finns ett beredningstvång. Det är en anledning. Den andra är att när jag besökt fjällvärlden - den hallänning jag är - har jag sett att det finns praktiska problem som inte blir lösta med Miljövårdsberedningens förslag. Därför tycker vi att det är angeläget att man nu har ett ordentligt samråd så att alla de praktiska problemen kan lösas i det lokala samrådet. Vem har inte ett mål när man går, cyklar eller åker skoter? Jag har mycket svårt att tänka mig att man bara ger sig ut utan att ha någon som helst målsättning med sin färdväg.
Fru talman! Jag skall börja med regleringsområdena. Det framgår av både propositionen och betänkandet att regeringen avser att inrätta de regleringsområden som föreslås just för att skapa en möjlighet att få tysta områden i fjällen. Nu hör man av Alf Eriksson att det verkar vara tveksamheter om att inrätta dem. Det är ett av skälen till att Miljöpartiet har skrivit en reservation. Det är också skälet till att vi med anledning av budgetpropositionen har sagt att vi inte är beredda att anslå 30 miljoner till skoterleder förrän vi vet att regleringsområdena inrättas. Det kommer vi att ta upp i nästa debatt i ämnet i december. Det är alltså skälet till att vi säger nej till de 30 miljoner som föreslås i budgetpropositionen till inrättande av skoterleder på tre år. Vi är alltså inte riktigt säkra på att man vågar göra det man säger i propositionen och betänkandet. När jag hör Alf Eriksson blir jag ännu mer tveksam. När det gäller målinriktad skotertrafik förmodar jag att Alf Eriksson har läst betänkandet om en hållbar utveckling i landets fjällområden. Där står det mycket väl beskrivet. Såvitt jag förstår är det här någonting som också diskuterats vid departementet och efterhand beklagats, det har vi hört, att man inte fick med det i propositionen. Hade vi fått en målinriktad skotertrafik hade en myndighetsperson kunnat stoppa en yngling som åker runt på en sjö för att se hur fort man kan köra. Det är ett typiskt exempel på en skoteråkning som inte har ett mål. Kör man runt biter man sig i svansen och kommer ingenvart. Det hade också gått att stoppa den okynnesåkning som innebär att man varvar så mycket man kan, så kör man upp en fjällsluttning och så kör man ner igen. Det är inte heller en åkning som kan sägas vara målinriktad. Båda de här typerna av skoteråkning orsakar dessutom mycket buller. Det utvecklas också mycket bra i Miljövårdsberedningens betänkande. Om Alf Eriksson som talesman för den här propositionen från Socialdemokraterna inte har läst det beklagar jag det. Där framgår mycket klart vad vi avser. Det står här klart och tydligt, liksom i vår reservation.
Fru talman! Nu är det inte Miljövårdsberedningens betänkande vi behandlar utan jordbruksutskottets betänkande. Nej, det finns inga tveksamheter att inrätta nya regleringsområden. Men det finns en tveksamhet om var de exakta gränserna skall gå. Det är därför som det är nödvändigt att ha det utökade rådslaget. Sedan om målinriktad skotertrafik. Naturligtvis är det inte så som Gudrun Lindvall säger. Skall man ha en målinriktad skotertrafik måste man också redogöra för vilka mål som är tillåtna respektive inte tillåtna. Det blir nog rätt tufft att utforma en heltäckande beskrivning. Gudrun Lindvall, jag är också medveten om att det förekommer lagöverträdelser när det gäller jakt på t.ex. järv. Men vad är det som blir bättre om vi stiftar en lag två gånger? Sådan jakt är ju redan förbjuden. Det är förbjudet att jaga vilt med terränggående motorfordon. Det problemet går alltså inte att lösa på det sättet.
Fru talman! Jag tänkte inleda med att vara litet snäll. Alf Eriksson inledde sitt brandtal med uppmaningen att vi inte skulle lägga oss i när det gäller det lokala ansvaret. Jag tycker att Alf Eriksson borde utveckla den uppmaningen. Att inte lägga sig i innebär för vår del just det som vi har sett under 15 års tid. Hade jag tagit del av denna proposition för 15 år sedan hade jag i allt väsentligt skrivit under på allt som där hade stått. Men under den här perioden är det mycket som har hänt när det gäller förbättringar för miljön. Det handlar om alla hundratals byföreningar, Sälenprojektet m.m. som alla bidragit till att försöka lösa detta problem, vilket jag tidigare här i kväll har försökt att ge exempel på. Jag skulle kunna bli upprörd, men jag blir inte det. Jag tycker att Alf Eriksson borde klarlägga sin synpunkt om att man inte skall lägga sig i. Traktorkörkort och skoterkörning har inget samband. Det var många år sedan som man skilde motorcykelkörkortet från bilkörkortet. Man kan inte köra motorcykel bara för att man har lärt sig att köra bil. Samma princip är relevant just när det gäller skoteråkning. Att köra traktor i Stockholmsområdet eller i Malmö är inte samma sak som att köra skoter i Norrland. Förklara varför traktorkörkortet automatiskt ger kunskap om miljö och fauna och om var man får och inte får köra, herr Eriksson!
Fru talman! Att inte lägga sig i är ett uttryck som under de senaste veckorna har framkommit vid telefonsamtal, i brev och i massmedierna. Men detta är den ena ytterligheten i debatten. När man fått tänka efter borde skoterklubbar, föreningar, kommuner och länsstyrelser vara betjänta av att få det instrument som vi nu är beredda att fatta beslut om. Jag är också övertygad om att även dessa intressenter är måna om att värna en positiv utveckling i våra fjällområden. Jag känner mycket väl igen frågeställningarna kring traktorkörkort. Jag har hört dem flera gånger. Men traktorkörkortet i sig är inte tillämpbart på snöskoter. Det har aldrig varit avsikten. Vi kunde ha infört krav på körkort för bil, som polisen har förordat. Men då hade vi utestängt alla 16-18-åringar från möjligheten att köra snöskoter. Därför valde vi ett steg längre ned. Precis som jag sade i mitt inlägg är skälet för detta att ställa krav på ansvar hos dem som kör snöskoter, ett motsvarande krav på ansvar som ställs på dem som kör traktor och bil. Dessutom vill vi införa ett sanktionssystem.
Fru talman! Vem är det som har frågat efter regleringar, hastighetsbegränsningar och förbud? Är det Länsstyrelsen i Östersund som har frågat? Är det Malungs kommun som har frågat? Är det kirunaborna som har frågat efter dessa begränsningar? Vistas man i verkligheten uppe i Norrland, då upplever man det som jag har beskrivit, nämligen att detta löser människor bäst, enklast, effektivast och miljövänligast på plats utan inblandning av centrala beslutsmyndigheter och av era önskemål att styra och ställa ute i bygderna så långt det är möjligt. Sedan vill jag ta upp detta med sanktionsmöjligheterna. Om jag kör berusad på min skoter och en polis kommer på mig så åker jag dit, även med de regler som gäller i dag. Åker jag skoter på allmän väg och blir upptäckt - mot förmodan, därför att det finns inte många poliser i dessa distrikt - så åker jag dit. Det finns hur många exempel som helst på att man redan i dag åker fast om man framför skotern på ett felaktigt sätt i vår natur. Detta är inget argument för vare sig det ena eller andra. Men förklara varför just traktorkörkortet skulle underlätta sanktionsmöjligheter! De finns redan i dag. Om Alf Eriksson åker upp till Norrland och skådar dessa exempel kommer han att uppleva att verkligheten minsann har sprungit i kapp både propositionen och betänkandet.
Fru talman! Det finns faktiskt folk i Norrland som har ställt krav på ytterligare instrument för att kunna få ordning på skotertrafiken. Jag har träffat på sådana människor, och jag tror dem. Det är inte lokalbefolkningen i fjällvärlden som hittar på bus. Buset kommer någon annanstans ifrån. Man vill ha instrument för att kunna komma till rätta med detta. Därför är det vår skyldighet att bidra med detta instrument. Jag vet att Ola Sundell inte har rätt till fler repliker, men det vore intressant att i något sammanhang få svar på den fråga som jag ställde från talarstolen: Vilka är det som kan bevaka lokala hastighetsbegränsningar men inte de hastighetsbegränsningar som riksdagen fattat beslut om?
Fru talman! Alf Eriksson gör precis som Gudrun Lindvall. De beskriver vårt förslag var och en på sitt speciella sätt. Men de kommer till helt olika slutsatser. Det bevisar att dessa slutsatser inte kan vara särskilt rimliga. Vårt förslag innebär inte att vissa får köra skoter medan andra inte får göra det. Förslaget innebär att det blir en begränsad möjlighet att köra skoter på många ställen i fjällvärlden just därför att det inte är lämpligt att framföra skoter där. Både med hänsyn till den biologiska mångfalden och med hänsyn till den fjällbefolkning som bor där bör man inte köra skoter inom dessa områden. Man kan då fråga sig varför inte regeringen vågade att lägga fram ett mera långtgående förslag. Det fanns tre förslag från Miljövårdsberedningen att välja på, men man valde det sämsta från miljöskyddssynpunkt. Vad jag skulle svara fjällbefolkningen? Jo, jag skulle svara att vårt förslag ger folk möjlighet att köra skoter men också att få lugn och ro. På det sättet kunde man bjuda in alla turister och de människor som vill komma dit till områden där de skall vistas.
Fru talman! Det förekommer olika tolkningar av Lennart Brunanders budskap. Det kan beror på hur Lennart Brunander framställer det. Av reservationen läser jag ut att det är vissa som skall få köra skoter på vissa ställen. Det står ingenting om vilka dessa "vissa" är och inte heller vad som menas med "vissa" Men Lennart Brunander fick det med sitt anförande i talarstolen att framstå som att det satt fullt av skoterförare på läktaren, som han skulle tala väl för och tala om att detta inte innebär något förbud alls. Enligt mitt ordförråd och ordens betydelse är ett förbud ett förbud.
Fru talman! Jag tror ändå, Alf Eriksson, att vi är ganska överens om att vi inte skall utrota skotern från jordens yta. Vill man skydda områden, måste man ha möjlighet att göra det. Det gör man ju bäst genom ett generellt förbud och utifrån detta öppna de områden som man anser lämpliga, där man kan köra skoter utan att orsaka alltför stor skada. Alf Eriksson och andra gör tolkningar utifrån sina egna förslag för att försöka framställa dem så rimliga som möjligt, vilket är helt mänskligt. Men tolkningarna blir för den skull inte mer riktiga.

Fru talman! Jag sade i mitt huvudanförande att det krävs enkla och tydliga spelregler. Vi är överens om att regleringsområdena behöver utökas. Även om en stor del av områdena, drygt hälften, i dag är skyddade - det har förekommit olika siffror i debatten - betyder det trots allt att nästan hälften av fjällmarkerna är öppna för anläggning av skoterleder och annat. Men problemet i dag är ju miljöpåverkan. Här måste man se våra två reservationer i ett sammanhang. Det handlar om att begränsa utsläppen, att stimulera till köp av miljöanpassade skotrar och se till att man inte behöver köpa de allra kraftigaste maskinerna. En vanlig fjällbo, som använder skoter i rekreationssyfte, behöver rimligtvis inte ha en skoter som man kan köra i 220 kilometer i timmen med. Vi har inte fått något svar över huvud taget just på att man genom ekonomiska styrmedel kan stimulera till köp av miljöanpassade skotrar. Jag skulle gärna vilja ha ett svar på den frågan.
Fru talman! Jag berörde ju redan i mitt anförande att vi kan förvänta oss att få internationella regler för ekonomiska styrmedel när det gäller snöskotrar. Det finns inga skotertillverkare i Sverige, och den svenska marknaden lär vara tre procent, så där har vi ett visst problem. Men i avvaktan på internationella regler kan vi ju, som vi också föreslår i betänkandet, införa begränsningar av avgasutsläpp och begränsningar när det gäller bullernivåer. Jag har gott hopp om att detta skall vara möjligt. Jag vill att Maggi Mikaelsson skall svara på den fråga som jag ställde. Är det så att det över huvud taget är möjligt att begränsa prestandan på snöskotrarna till under 220 kilometer i timmen? Men hur långt skall man gå? Jag finner det inte vara en enkel lösning, för snöskotrarna skall inte bara kunna köras i en viss hastighet, eftersom vissa också används som dragfordon. Att använda en snöskoter, som är strypt till 50 kilometer i timmen, som dragfordon torde inte vara möjligt. Därför har majoriteten valt att sätta en hastighetsgräns.
Fru talman! Alf Eriksson, jag kanske var otydlig i min förra replik men jag sade att våra två reservationer måste ses i ett sammanhang. Självfallet kan man begränsa prestandan på en skoter, så att styrkan kan utnyttjas utan att den för den skull är så snabb. Det är inga tekniska svårigheter att lösa ett sådant problem. Jag ställer upp på hårdare krav på avgasutsläppen. Det är ju litet grand att använda piska. Men vad jag efterlyser är moroten, nämligen att man skall stimulera köp av mer miljöanpassade skotrar. Det kan t.ex. ske genom en differentierad försäljningsskatt, som gör det mindre attraktivt att köpa de riktiga bjässarna som faktiskt inte behövs. Det har faktiskt skett en förändring i försäljningsutvecklingen i Sverige. I dag förekommer mycket mer reklam för de riktigt tuffa, snabba skotrarna. Det är klart att de är lockande, på samma sätt som bilar skall ha många hästar under huven. Men det är inte det som behövs, om man skall leva upp till kravet i betänkandet, att man skall köra i max
Fru talman! Helt kort till Maggi Mikaelsson: Vi är överens om att det så småningom behövs ekonomiska styrmedel. Låt oss gemensamt arbeta för internationella överenskommelser som är effektiva. Vi får ha litet tålamod, och tiden går fort. Om några år kan de komma att gälla hela skotermarknaden. Avgasproblemet är ett globalt problem.
Fru talman! Jag uppskattar att Alf Eriksson tar sin utgångspunkt i behovet av att skapa en hållbar utveckling och att han framhåller att regeringen värnar om den biologiska mångfalden. Vi i Folkpartiet stöder regeringens förslag. Men socialdemokraterna i utskottet gör ju en avsevärt annorlunda bedömning än regeringen när det gäller hastighetsgränsen. Normalt ger hastighetsgränser för vägtrafik intryck av att man faktiskt kan hålla den hastighet som anges, oavsett hur naturen ser ut. Ofta går det inte att köra i 70 kilometer i timmen eller kanske inte ens i 50 kilometer i timmen med bibehållen säkerhet. Turister som hyr skotrar tar säkert i början stora och onödiga risker av okunskap. Skoterklubbarna medverkar ju på ett väldigt fint sätt till att kunskap både om risker och om natur och miljö sprids till skoterägare. Men den turist som hyr en skoter skulle också ha ett bra stöd av en generell hastighetsgräns till 50 kilometer i timmen. Som sagt bedömer vi att regeringen här har gjort en rimlig avvägning.
Fru talman! Jag blir inte klok på detta, därför att för mig gäller att en hastighetsgräns inte får överskridas. Det finns väl ingenting som säger att man inte får köra saktare. De turister som kommer till fjällen har ingen känsla av att de måste köra i 70 kilometer i timmen. Jag tror att de som har körkort och som tar det stora ansvar som de nu åläggs kommer att anpassa hastigheten efter naturens förutsättningar. Att vi har höjt hastighetsgränsen från 50 kilometer i timmen till 70 kilometer i timmen kan jag erkänna har litet grand att göra med övervakningen. En hastighetsbegränsning skall kännas meningsfull. Vi har en känsla av att hastighetsgränsen 50 kilometer i timmen vore att gå för långt. Det skulle inte upplevas som meningsfullt. Därför skulle en sådan hastighetsgräns förmodligen överskridas. Vi har därför höjt gränsen till 70 kilometer i timmen, som kan upplevas som en acceptabel maxhastighet.
Fru talman! Rent lagligt är det självfallet så, som Alf Eriksson säger, att man inte måste hålla maxhastigheten. Men det finns ju också något som i sammanhanget kallas för psykologi. Vi vet att många bilförare resonerar ungefär så, att hastighetsgränsen faktiskt anger den hastighet som man kan köra. Jag menar att om man vill sätta gränsen så högt är det bättre att i stället lita på det personliga ansvaret, för det är faktiskt det man gör när man sätter en gräns vid 70 kilometer i timmen. Då är det bättre att inte ha någon gräns alls, och i stället lita på att folk tar och känner ett personligt ansvar. Låt mig också kommentera diskussionen om prestanda. Om man med tekniska medel inför gränsen är det inte nödvändigt att göra det bara genom att göra motorn svag och ha en låg motorstyrka. Det finns andra tekniska metoder. Man kan t.ex. införa hastighetsbegränsare, som man redan har gjort på långtradare. Detta är förstås tekniskt dyra grejer, och jag förmodar att de inte är särskilt lämpliga för skotrar. Men det borde gå att fördjupa diskussionen kring detta. Jag tror att den diskussionen skulle vara mer riktig. Och, som sagt, prestanda behöver inte alls bara handla om hästkrafter. Det finns flera sätt att hantera detta. Det är naturligtvis beklagligt att den frivilliga överenskommelse med branschen som en gång i tiden fanns har brutits. Det har ju också pressat fram behovet av att införa dessa regler.
Fru talman! I de områden där man upplever att 70 kilometer i timmen är en för hög hastighet har kommunerna instrumentet att ytterligare begränsa hastigheten. Det skall inte vara några problem att man tycker att det går för fort på vissa håll. Jag tror att lokalbefolkningen och kommunerna är så pass kloka så att de ser var man behöver dra ned hastigheten ytterligare. När det gäller prestanda vill jag säga att vi har väl varit unga allihop, och haft mopeder som varit begränsade till en viss hastighet. Det är väl rätt många av oss som det har kliat i fingrarna på för att försöka få de där mopederna att gå litet fortare. Det är ganska enkelt, och det är lika enkelt med snöskotrar.

Fru talman! Fjällområdet har under de senaste åren blivit alltmer påverkat av mänskliga aktiviteter. Med tanke på de mycket stora natur och kulturvärden som finns i fjällen är det viktigt att noga beakta de skador och miljöförsämringar som har fortskridit under en längre tid. Många anspråk på mark har ställts, och ställs fortfarande, i fjällområdet. Det gäller bl.a. vattenkraftutbyggnad, mineralutvinning, fjällnära skogsbruk och fjällturism. Även påverkan från rennäringen och terrängkörningen har ökat i stor omfattning. Det finns många exempel på intressekonflikter. Därtill kommer nedfall av försurande och andra miljöskadliga ämnen. Vissa områden i fjällvärlden uppvisar långt gångna miljöskador. Känsligheten för slitage är stor. Mot bakgrund av detta miljöhot och fjällområdenas stora natur och kulturvärden instämmer Kristdemokraterna i bedömningen att det finns starka skäl att nu vidta ytterligare åtgärder för en hållbar utveckling. Utgångsläget måste först och främst vara att de som bor i fjällregionen måste ges möjligheter till arbete, utbildning, trygghet och livskvalitet inom ramen för vad naturen tål. Utvecklingen i fjällområdet måste självfallet också beakta den samiska befolkningens kultur och deras rätt till nyttjande av fjällområdet samt rennäringens möjligheter att utvecklas i ett modernt samhälle. Samtidigt måste rennäringen liksom andra näringar bedrivas i sådana former att naturen inte tar skada. Samerna har av tradition haft kunnande och ansvar för att värna och respektera samspelet mellan marken, vädret, växter, djur och människor i det samiska området. De har ofta kunskap, förmåga och känsla och har brukat landområdena utan att förbruka. Samisk turism är ett relativt outvecklat område, även om flera positiva exempel naturligtvis finns. Möjligheter finns att bygga vidare på det samiska områdets särprägel och utveckla nya företag med inriktning på s.k. eko och kulturturism med natur och kulturupplevelser som huvudingrediens. Det är viktigt att samer själva tar initiativ till och ansvar för denna utveckling för att kunna anpassa aktiviteterna till de samiska traditionella näringsformerna i samklang med renskötseln och miljön. Att vidga samebyarnas möjlighet till näringsverksamhet är nödvändigt för att få större valfrihet och möjlighet för fler samer att bo och verka i de traditionella samiska bosättningsområdena. Det handlar om att känna tillhörighet och samverkan med alla samer oberoende av yrkeskategori. Detta kan skapa ett bredare samiskt samhälle med bättre identitet och ökat självförtroende åt den samiska befolkningen. Här gäller det att ta vara på det vidgade samebybegreppet - den öppna samebyn - som länge har debatterats och som nu äntligen börjar få gehör också i denna kammare, efter stora påtryckningar från bl.a. bostadsutskottet. Kristdemokraterna välkomnar regeringens förslag om miljömål för rennäringen. Det överensstämmer med det samiska miljöarbetet som pågått sedan flera år tillbaka. Redan 1986, vid den nordiska samekonferensen, antogs ett samiskt miljöprogram som omfattar dels en samisk miljösyn, dels ett handlingsprogram för att bevara och främja miljön. Det är också positivt att regeringen initierar ett mer utvecklat system för renbetesinventeringar. Det påpekade bostadsutskottet i sitt betänkande BoU11, och senare även riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen redan under vintern 1994. Kristdemokraterna välkomnar således regeringens avsikt att redovisa en ny inventeringsmetodik, även om tidpunkten hösten 1997 är väl sen. Det brådskar att slutföra det påbörjade inventeringsarbetet så att eventuell överbetning snart kan konstateras. Åtgärdsprogram för att komma till rätta med överbetning bör snarast utarbetas i samarbete med samebyarna. Vidare instämmer vi kristdemokrater i att det centrala myndighetsansvaret för rennäringen tills vidare ligger kvar hos Jordbruksverket samtidigt som vi vill markera att Sametinget inom ett utvidgat ansvarsområde på sikt bör överta dessa uppgifter. Jag skall nu beröra terrängkörningsfrågorna. Mot bakgrund av att antalet skotrar ökat sedan 1975 från ca 28 000 till närmare 190 000 menar Kristdemokraterna att det enda rimliga, om vi skall kunna säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling i fjällvärlden, är ett generellt förbud mot skoterkörning utom på tillåtna leder och i vissa områden. Från detta generella förbud kan möjligheter att ge dispens finnas. Erfarenheterna från Norge och Finland visar att det är möjligt med ett sådant alternativ också för Sverige. Enhetlighet i Norden är dessutom en fördel. Utgångspunkten skall alltså inte vara att allting är tillåtet och att man utifrån det gör restriktioner, utan principen skall vara att vi skall vara försiktiga i denna fantastiska miljö. Med andra ord blir det en typ av försiktighetsprincip. När man utformar de konkreta föreskrifterna om på vilka leder och i vilka områden trafik skall vara tillåten respektive i vilka fall särskild dispens skall ges skall detta ske utifrån en helhetssyn där man noga beaktar såväl miljövärden som att skapa möjligheter för glesbygden i dessa områden att ha ett levande näringsliv och serviceutbud. Självfallet måste föreskrifter också möjliggöra att vissa beslut kan fattas lokalt. Då först blir de bättre anpassade till verkligheten och då ökar också förståelsen och efterlevnaden. Vi kristdemokrater avvisar dessutom förslag om en generell hastighetsbegränsning om 50 kilometer i timmen. Vi avvisar också jordbruksutskottets förslag i betänkandet om 70 kilometer i timmen. Möjligheten att kontrollera efterlevnaden är ytterst låg, och det rimmar illa med vår syn på rättssamhället att skapa lagar som i onödan kommer att göra människor kriminella. Det är rimligare är att man låter lokala hänsyn styra hastighetsbegränsningen där det skall finnas olika gränser beroende på terräng och omgivning. Fru talman! Kristdemokraterna har inte någon ordinarie ledamot i jordbruksutskottet. Därför har vi inte heller deltagit i beredningen av den här propositionen. Jag vill därför klargöra att vi naturligtvis står bakom hela vår motion Jo35, men vi kommer här att koncentrera oss på att stödja de reservationer som är aktuella för oss. Det är nr 2, 6 och 8.

Fru talman! Jag har två korta frågor till Ulf Björklund. För det första talar Ulf Björklund sig mycket varm för samisk turism. Jag vill därför fråga Ulf Björklund om han, liksom Miljöpartiet, anser att den utformning småviltsjakten i fjällen har fått faktiskt till en del omöjliggör för samerna att utnyttja småviltsjakten som en del av sin turistnäring. Anser Ulf Björklund, liksom Miljöpartiet, att vi måste ha ett annat upplåtelsesystem för småviltsjakten? Det är den första frågan. Den andra frågan handlar om det generella förbudet som Ulf Björklund förespråkar. Vi kan se en effekt av det förbudet i den svenska fjällvärlden, framför allt i det område som heter BD 7 och som föreslås som ett regleringsområde i miljövårdberedningens förslag. Det ligger mellan Abisko och Riksgränsen. Där kan man se att en effekt av Norges mycket generella förbud är att man tar sin skoter och åker till Sverige. Därför vill jag fråga Ulf Björklund om han med generellt förbud i Sverige menar att vi skall ha ett generellt förbud som påminner om det norska, dvs. en mycket stor restriktivitet med leder. Menar Ulf Björklund i så fall att många av de leder som finns i dag skall förbjudas? Fru talman! Jag vill också lägga till att Miljöpartiet naturligtvis ställer sig bakom alla reservationer vi har, även om jag inte har yrkat bifall till alla. Jag glömde detta förra gången.
Fru talman! Jag tror att Kristdemokraterna och Miljöpartiet står varandra väldigt nära när det gäller småviltsjakten. Vi menar också att det hade varit en fördel om samerna hade getts möjligheter att administrera och sköta det som har med småviltsjakten i fjällen att göra. Det hade på många sätt skapat möjligheter till sysselsättning i glesbygdernas glesbygd. Det hade också skapat möjligheter för människor att få deltidssysselsättningar som kunde göra det möjligt att leva kvar och bo där. Jag tror att vi står varandra mycket nära i den frågan. När det gäller det generella förbudet menar jag att den psykologiskt riktiga modellen är att detta är någonting som vi skall upplåta och inte ta för givet att allt är upplåtet från början. Det är den generella principen. Av psykologiska skäl skall vi vara försiktiga här. Vi skall naturligtvis ge möjligheter till upplåtelse, men ändå ha stor restriktivitet. Jag har inte i detalj tänkt igenom vilka områden detta skulle kunna beröra. Det är möjligt att det är så - jag har inte den kunskapen - att man i Norge har en mycket hård restriktivitet. Jag menar att man trots allt, lokalt här i Sverige där man har kännedom om området på ett mycket bra sätt, skall kunna vara med och påverka vilka områden som skall upplåtas. Men jag medger att man får pröva sig fram här. Jag anser att den psykologiskt generella principen är viktig i det här fallet, dvs. att man ger rätt till upplåtelse. Det är utgångspunkten.
Fru talman! Jag är glad att vi är överens om småviltsjakten. Det har ju kommit en mycket bra utvärdering som Naturvårdsverket och Sametinget har gjort. Jag hoppas att den kommer att leda till ett förslag från regeringen så småningom. När det gäller det generella förbudet kan vi se att det finns ganska många restriktioner runt vad man får göra och inte göra med en skoter. Om man tittar på de lagar, regler och förordningar som existerar kan vi se att man inte får åka på ett sådant sätt att det orsakar skada på natur. Man får inte åka på ett sådant sätt att det orsakar buller osv. Såvitt jag förstår av Ulf Björklund skulle de regler som finns redan i dag egentligen täcka det generella förbud Kristdemokraterna förespråkar. Miljöpartiet menar att det finns behov av att det är tyst någonstans i fjällen. Med det förslag som Ulf Björklund nu presenterar som ett generellt förbud, dvs. att man bara får åka efter leder, riskerar vi att få det så som vi har det i dag, nämligen att det i princip ligger en skoterled i botten på varje dalgång. Hela dalen är bullerstörd, och det finns ingenstans där det är tyst. Ett sådant generellt förbud tycker jag skiljer sig otroligt mycket från det som finns i Norge, Ulf Björklund. Där är det så strikt att den som har en hytte på fjället kan inte ta sin skoter och åka till handelsboden. Det är stopp för detta. Man får inte åka någonstans. Jag undrar varför ni använder samma ord för det generella förbudet ni menar skall införas i Sverige som man har i Norge. Varför jämför ni de generella förbuden i Sverige och Norge - ert system och det norska systemet - när det de facto inte är samma sak? Ett generellt förbud i Norge är ett generellt förbud, men såvitt jag förstår är inte ert förbud ett generellt förbud. Varför försöker ni inte hitta nytt namn. Det skall vara tillåtet överallt som i dag. Det spelar ingen roll om det blir buller, bara vi ser att det är tillåtet just där det är tillåtet i dag. Sedan skall man bygga ut det vidare. Vad är det egentligen ni menar?
Fru talman! Jag menar det jag säger, Gudrun Lindvall. Det viktiga är den psykologiska grunden. Utgångsläget är att det handlar om att ge upplåtelserätt och inte tvärtom, dvs. allt är tillåtet. Jag tycker att det är en psykologiskt viktig princip. Samtidigt är det naturligtvis så att norrmän, svenskar och finländare borde samtala i de här frågorna om en gemensam praxis när det gäller det generella förbudet. Om jag uppfattar Gudrun Lindvall rätt kan det innebära att vi skall vara väldigt restriktiva. Jag har inte kunskap om det verkligen är så som Gudrun Lindvall beskriver det. Men jag är för restriktioner i sammanhanget. Diskussioner mellan de nordiska länderna i de här frågorna är viktiga, liksom i väldigt många andra frågor som bl.a. har med rennäringen att göra. Konventionen som kommer framöver talar ju för att ett nordiskt samarbete är viktigt i många avseenden. Detta kan vara en fråga som kan diskuteras där.

Fru talman! Jag vill i mitt anförande kommentera propositionen Hållbar utveckling i landets fjällområden och betänkandet som har kommit till med anledning av denna. Jag vill egentligen begränsa mig främst till tre områden som berör snöskotern och användandet av den. Det finns avsnitt som handlar om att det skall komma pengar till att anlägga skoterleder. Men det är litet otydligt uttryckt på vilket sätt dessa pengar skall användas. Kan man använda dem för drift av redan inrättade skoterleder? Eller är det bara till nya skoterleder som pengarna skall kunna användas? När man läser betänkandet kvarstår det några viktiga principfrågor som jag tycker att utskottet kunde ha åtgärdat innan man slutjusterade sitt betänkande. Jag skall beskriva detta något här. Miljövårdsberedningens betänkande beskrev problemen kring snöskotern på ett, som jag tyckte, mycket negativt sätt vad avser snöskotern som fritidsfordon. Miljövårdsberedningen har nu också kommit med ett betänkande som rör fritidsbåtarna i våra skärgårdar. Om man läser det föreslås det inte tillnärmelsevis så många inskränkningar som man åstadkom när man kom med det första betänkandet som gällde skotertrafiken. Vi som bor i glesbygden i de områden som det talas så mycket om här i kväll tycker att det är mycket frustrerande att man inte behandlar snöskotern och fritidsbåtarna samtidigt. Snöskotern är litet av en fritidsbåt i våra trakter, och en fritidsbåt motsvarar kanske en snöskoter i skärgårdarna. De här frågorna borde ha behandlats samtidigt. Jag vill först och främst understryka att jag naturligtvis känner ett stort eget miljöansvar. Jag tycker att man skall arbeta för att förbättra de brister som finns vad avser snöskotrar, snöskotrars utsläpp och andra störningar. Men man blir smått upprörd när man läser att småbåtstrafiken i Stockholms skärgård skall gå fri. Vi vet att utombordare och andra båtmotorer smutsar ned rätt så hyggligt i våra vattendrag. Det går ju nästan rakt igenom. Titta bara på bränsleförbrukningen! Visserligen påpekar miljövårdsberedningen att åtgärder skall vidtas mot utsläpp, buller och störningar från fritidsbåtar. Men det skall man skjuta på ett tag och fundera över. Man säger att 1998-99 kan frågan möjligen komma upp till någon form av diskussion i det här huset. Den proposition som vi nu behandlar avser fjällområdena. Den var ändå litet hovsammare än Miljövårdsberedningens förslag. Jag vill ge jordbruksutskottet ett erkännande för att det betänkande som vi så småningom har att fatta beslut om ytterligare har förbättrat situationen på en del punkter. Men det känns ändå som att grundförslaget, som vi skall klubba igenom om ett tag, blir ett tvång som vi måste leva med. I de bygder jag kommer från känner vi att det inte finns några garantier för att det kommer att ges några restriktioner i fråga om fritidsbåtar. Det är ett bekymmer i det här sammanhanget att man inte behandlar frågorna samtidigt. Det sätt man gör det på gör att man gynnar fritidsbåtarna framför snöskotrarna. Jag vet att när det gäller fritidsbåtar finns det mycket starka organisationer. Det blir nog litet svårare att få igenom de åtgärder som skulle behövas på det området. Jag har tillsammans med en riksdagskamrat som heter Laila Bäck i en motion tagit upp tre viktiga områden som borde ha blivit tydligare beskrivna i det här betänkandet. Jag tänker mest på de ungdomar som nu måste skaffa sig ett traktorkort. Som vi har hört handlar det inte ett dugg om att man skall lära sig att köra snöskoter. Man får inte heller lära sig hur man tar hänsyn till flora och fauna i det område man färdas i. I stora delar av vårt land - i den del jag kommer från och i många andra delar - måste ungdomarna ta sig 15-20 mil för att komma till ett ställe där de kan ta traktorkort. Det stimulerar dem ju inte speciellt mycket till att anstränga sig för att göra det. Det känns inte riktigt bra. Och det handlar ju inte om att de skall lära sig att köra snöskoter och använda den på ett klokt sätt. Man borde i stället ha lyssnat än noggrannare på skoterorganisationerna och de klubbar som jag tycker gör ett så berömvärt arbete i att skola snöskoteråkarna. Jag tänker på den studieverksamhet som vi har hört talas om. Jag vet att SVEMO tillsammans med de lokala snöskoterklubbarna erbjuder ett mycket bra utbildningspaket. De skulle också ta på sig ansvaret för en efterföljande examination för förarlicensen, i stället för traktorkortet som kanske inte är riktigt trovärdigt. En förarlicens kan också dras in om föraren skulle missbruka den. Man följer då de principer som SVEMO tillämpar för olika typer av licenser. Utskottet har tyckt att det här inte är något bra förslag. Man förstärker faktiskt det som regeringen har sagt om att det nog skall till en förarlicens. Jag ser fram emot att en licens mycket snabbt kommer fram. Vad gäller EU:s hantering av körkortsfrågor säger man i det speciella direktivet från den 29 juli 1991 om körkort att kännedom om hur fordonet används och de regler som bör finnas med anledning av användandet skall vara vägledande. Men jag tycker att det är viktigt att utskottet nu också försöker bevaka detta att kunskap om flora och fauna tillförs förarlicensen när man skall åka snöskoter. Fru talman! Nästa fråga som jag vill beröra är införande av hastighetsbegränsning som i sig är litet grand verkningslös, i alla fall om man skall jaga fartsyndare. Polisen som skall göra det, har det ju litet knapert med resurser. Visserligen har man fastnat för 70 kilometer i timmen som en sorts generell hastighet. Det är ju ett steg i rätt riktning och kan ge färre missbrukare. Vi som har motionerat i den här frågan tycker att det egentligen är litet onödigt att införa en hastighetsbegränsning. Genom ett gott arbete från skoterklubbar och andra kommer man att sköta det här och klara av det på lokal nivå. Det har vi också sagt i vår motion. Det finns en fråga till som jag tycker är väldigt viktig att ta upp. Det gäller det införande av regleringsområden som beskrivs. Utskottet skriver i sitt betänkande att det är av vikt att kommunerna ges ett stort inflytande över områdena och lederna. Man skriver vidare att regeringens samråd med kommunerna uppenbarligen avser att tillgodose önskemål om ett sådant inflytande. Utskottet skriver också att det kan antas att regeringen kommer att lägga stor vikt vid de synpunkter kommunerna kommer att framföra under samrådet. Trots att utskottet tycker att kommunerna skall ha ett stort inflytande ger utskottet ändå inte regeringen det till känna. Det borde man ha gjort. Jag önskar att utskottsmajoritetens företrädare kunde lugna mig på den här punkten genom att aktivt bevaka utformningen av innehållet i något slags regleringsbrev som regeringen förmodligen skall utfärda sedan vi har fattat beslut nästa vecka. Jag tycker att det är viktigt att det där framgår att de lokala snöskoterklubbarna och kommunerna ges det inflytande som sägs vara så viktigt. Då kan de leva upp till utskottets förväntningar. Annars tror jag att det kan bli bekymmersamt i framtiden. Det klimat som har uppstått mellan skoteråkare och ortsbefolkning och det arbete som pågår får inte störas av att man upplever att någon lägger fram fel synpunkter så att man inte förstår vad som händer. Det är mycket viktigt. Även om jag kanske får ett svar och det kommer in i protokollet litar jag inte riktigt på att miljöministern läser det. För säkerhets skull vill jag inför voteringen som jag tror sker på onsdag morgon nästan vecka ändå anmäla att jag just på de punkter som jag har berört har för avsikt att avstå i den omröstning som gäller själva betänkandet. Visserligen har jag sett att vissa reservationer innehåller delar av det som vi har med i vår motion. Men det står ju faktiskt också mycket annat, så jag måste även avstå från att rösta på de reservationer som berör ärendet. På det sättet försöker jag uttrycka min otillfredsställelse över att betänkandet ändå inte går så långt i det här avseendet som det borde ha gjort. Jag tycker att det är mycket viktigt med lokalt inflytande. Lennart Brunander påstod att det blir förfärliga markskador efter snöskoter när man kör över djup snö. Till våren när solen smälter bort snön ser man enligt honom stora skador uppe på fjället. Jag har haft mycket svårt att se de spåren, i alla fall efter snöskoter. Men däremot kan andra fordon ha gjort spår i fjällen. Det kan vara alltifrån fyrhjulingar till motorcyklar. Det kan jag hålla med om. Jag tror att vi skulle kunna komma till rätta med okynneskörningarna även i blandskogarna om den lokala utbildningen kunde utvecklas och vara viktig i det framtida arbetet kring skoterfrågor. Men se för Guds skull till att fritidsbåtarna behandlas på ett sådant sätt att vi ser att regler som dessa inte bara skapas för oss som bor i glesbygden.
Fru talman! Nu sitter inte jag i det parti som bildar regering, Leo Persson. Därför vill jag uppmana Leo Persson att verkligen se till att regeringen skriver en proposition som går längre än Miljövårdsberedningens förslag när det gäller skärgården. Miljöpartiet tog upp detta i den motion vi skrev med anledning av propositionen. Vi menar samma sak som Leo Persson.
Fru talman! Fjällvärlden togs upp i förslaget. Det finns naturligtvis likheter mellan skotern i fjällen och båten i skärgården. Jag delar Leo Perssons uppfattning om att vi skall ha tysta områden såväl i fjällen som i skärgården. Miljöpartiet kommer att hjälpa till om Leo Persson vill ha eldunderstöd för strängare regler än de Miljövårdsberedningen föreslår i skärgårdsbetänkandet.
Detta betänkande handlar om fjällvärlden.

Fru talman! Vi har i dag tydligen fått vår dagliga ranson av ilskna demonstranter ute på Mynttorget. 500 ilskna demonstranter har sagt att vi bör vänta två år med de beslut som nu ligger på riksdagens bord. Ola Sundell har nöjt sig med att åtminstone i vissa delar tycka att man kan vänta ett år till. Jag tycker faktiskt att vi redan har väntat alldeles för länge här i riksdagen. Flera regeringar har förhalat frågorna alldeles för länge. Även om det tog miljöminister Anna Lindh ett och ett halvt år att på grundval av allt det material som redan fanns lägga fram de förslag vi nu behandlar, välkomnar jag att de nu har lagts fram. Det är i dag på två dagar när två och ett halvt år sedan kammaren senast behandlade ett förslag från regeringen i dessa frågor - ett förslag som innebar just att man sköt upp frågornas hantering två och ett halvt år. Det finns ingen anledning att göra om det. Såvitt jag kan se är det bara Leo Persson och jag som är kvar från den debatt vi höll för två och ett halvt år sedan. Fru talman! Jag bor själv i nordvästra Hälsingland. Det är förvisso icke fjällvärlden, men det är ett område där folk åker skoter mycket och ofta hela vinterhalvåret, ibland oavsett om det föreligger något snötäcke eller ej. De problem som finns med snöskoteråkning är i allt väsentligt problem för lokalbefolkningen i de områden där skotertrafiken äger rum. De är också i allt väsentligt orsakade av lokalbefolkningen. Detta är inte i huvudsak ett nollåttaproblem. Att hävda det, menar jag, är ren och skär missnöjespopulism. Jag vet att skotern är ovärderlig för alla skötsamma skoteranvändare i min hembygd liksom i resten av Norrland, Dalarna, Värmland och Dalsland. Det gäller både i jobbet och på fritiden. Det är deras intressen som jag vill slå vakt om när det gäller skoteranvändningen. Jag vet också genom otaliga vittnesbörd och genom egna iakttagelser att skotern missbrukas av alldeles för många icke skötsamma skoteranvändare. Det innebär att man tillfogar sig själv, andra människor, skogs och jordbruksmark och djurlivet allvarliga skador. Därför behöver vi rimliga regler för skotertrafikanter, precis som för andra motorfordonstrafikanter. Dessa regler, som de är föreslagna, drabbar inte nämnvärt de skötsamma, men ökar förhoppningsvis ändå trycket på de icke skötsamma. Ola Sundell, bl.a., säger att hastighetsgränser inte behövs för de skötsamma. Det är ett problem för de skötsamma. Varför skulle hastighetsgränserna vara ett problem för de skötsamma? Är det för att de skötsamma i själva verket tycker att man kan köra väsentligt fortare än 50 eller 70 km/tim? Tycker man inte det tycker jag att man är en skötsam skoterförare, och då är det rimligtvis inget problem. Ola Sundell säger att det är omöjligt att kontrollera och att det finns så få poliser. Det är förvisso sant. Det är så även i nordvästra Hälsingland. Det är det även när det gäller att kontrollera efterföljden av de generella hastighetsregler som gäller för biltrafik, men vi har dem ändå. Tycker Ola Sundell att vi kan slopa hastighetsreglerna även när det gäller annan motorfordonstrafik där vi saknar polis och möjligheter att kontrollera efterföljden? Det är det enda logiska. Ola Sundell hänvisar till att man borde kunna förlita sig på den lokala traditionen. Jag är övertygad om att vi inte skulle ha några hastighetsregler för några motorfordon i dessa delar av landet om man följde den regeln generellt. När det gäller körkortsfrågan sägs det t.ex. att det är så långt till körskolor för en del av dem som skulle drabbas av att behöva skaffa sig körkort eller traktorkort. Dessa regler är ju generella. De gäller inte bara i fjälltrakterna. De gäller i hela Norrlands kust och inland. De gäller i Dalarna, Värmland och Dalsland. Där är det tvärtom så, att väldigt många har anledning att skaffa sig körkort eller traktorkort av många skäl. Om argumentationen gällde kunde man hävda att det är lika långt för dem som skall köra bil, och som tycker att de i alla fall inte skall köra bil nere i Stockholm. De skall ju bara köra bil uppe i fjällområdet. Det går inte, Ola Sundell, att ha regler som innebär att man kan köra utan körkort i vissa områden och med körkort i andra områden. Skall gränsen gå vid gränsen till Jämtland eller väster om Inlandsleden? Var skall den gå? Det sägs att problemet med körkort och traktorkort är att man får ta del av en massa andra trafikregler och annat trafikvett. Mycket av skotertrafiken kommer faktiskt rätt ofta, så fort den kommer utanför de rena fjällområdena, i kontakt med övrig vägverksamhet. Det är inte nödvändigtvis så att man kör på vägarna, men man passerar dem åtminstone. Dessa krav kan rimligtvis inte vara en nackdel om man vill få en vettig och skötsam skotertrafik. Jag återkommer till den s.k. lokala förankringen. Jag tycker att det är ett ganska märkligt resonemang att säga att man skulle förlita sig på den lokala opinionen när det gäller skotertrafik, och blunda för att det naturligtvis finns liknande uppfattningar när det gäller andra områden. Jag är övertygad om att det finns många skötsamma bilister som tycker att de generella hastighetsreglerna för bilar i mina hemtrakter också är onödiga och att de är onödigt låga. Jag har exempel från min egen hembygd. Men vi har dem av skäl som är rätt uppenbara för de flesta här i kammaren. Man säger att den lokala opinionen skall avgöra. Efter reaktionerna på de missnöjesyttringar som har kommit inför regeringens förslag är jag ganska skeptisk till att några lokala församlingar skulle ha modet att stå emot den lokala opinionen, som hörs ännu mycket starkare på hemmaplan än på Mynttorget.

Fru talman, ledamöter och åhörare! Som norrbottning står jag här i talarstolen inte som den siste, men som den näst siste talaren i debatten om betänkandet Hållbar utveckling i landets fjällområden eller "skoterproppen", som den populärt kallas. När klubban så småningom faller sätter den här församlingen punkt för detta ärende. Det har varit en lång debatt, och det har varit mycket intressant att lyssna på utskottets ledamöter och till den argumentation som har förts här. Men det har inte bara varit en debatt i den här församlingen, utan många diskussioner har förts i stugorna ute i landet, speciellt i den norra delen, en debatt som delvis varit både hård och intensiv. För att vi skall komma i den rätta stämningen har Stockholm i kväll ett lagom fint snöfall. I ett län som Norrbotten, nästan 25 % av landets yta, finns sex nationalparker och ett antal naturreservat och skyddade områden. De omfattar en yta på ca 23 000 kvadratkilometer, och ni skall veta att redan i dessa områden finns ett rätt stort och omfattande skydd. I det perspektivet kan man förstå den debatt som förts. Norrbotten är också det län som har flest antal skotrar. Men vi är också stolta över det faktum att den fjällregion som vi har, och som den här debatten mycket handlar om, sedan lång tid tillbaka nyttjats på olika sätt av människan, i olika tidsepoker, och ändå betraktas den som Europas sista vildmark och utgör givetvis en unik del av Skandinavien. Regeringen har i propositionen Hållbar utveckling i landets fjällområden tagit fasta på detta. Som jag ser det innehåller det betänkande som vi snart kommer att klubba, efter de ändringar som utskottet genomfört, ett rätt bra och väl avvägt förslag, om man fokuserar på helheten - speciellt om man betänker hur det kunde ha blivit. Men det är också viktigt, vilket Miljövårdsberedningen och senare även propositionen har gett uttryck för, att de som bor i området kan ta ställning till detta, att de kan leva, få utbildning och ha möjlighet till trygghet och livskvalitet inom ramen för det naturen tål. Det skall enligt vår mening vara vägledande i det fortsatta arbetet för en hållbar utveckling. Förslaget med miljömål för viktiga verksamheter är positivt, och vi fäster givetvis stor vikt vid den organisationsform som fjälldelegationen utgör och det samråd som detta forum kan utvecklas till. De buller och miljömål som sätts upp på det tekniska området, dvs. skotrar, måste givetvis ske på minst samnordisk nivå. Det har även Alf Eriksson talat om. Men tiden talar för ökade miljökrav. Den biologiska mångfalden anser jag i alla fall måste säkerställas för framtida generationer. Men för att man skall lyckas och få så bra resultat som möjligt måste så många som möjligt vara med på vagnen. Det är mycket viktigt. Av förståeliga skäl har debatten handlat mycket om terrängfordon, både på snö och utan snö. Man har fått intrycket att det är för eller emot skotern det handlar om. Det tycker inte jag är riktigt sant. Men det är också på detta område som vi har framfört synpunkter på propositionen. Som norrbottning och boende mitt bland dessa snöskotrar har jag själv kunnat följa utvecklingen av detta som jag säger utmärkta fordon under den tid det funnits. Jag är själv användare av skotern sedan drygt 25 år. Den tekniska utvecklingen, som här har kommenterats, har förändrat användningen radikalt, och antalet utövare har utökats flera gånger om. Men snöskotern har sammantaget många positiva effekter för vår landsända. Den utgör ett viktigt transportmedel i väglöst land och har av den anledningen stor betydelse för de näringsverksamheter som finns. För rennäringen och turismen är den mycket viktig och betydelsefull. Skotern ger också möjligheter för breda befolkningsgrupper, barnfamiljer, äldre och handikappade, att på snötäckt mark besöka naturen, fjällvärlden, skärgården och andra åtråvärda områden. Av den anledningen ser jag mycket positivt på förslaget och betänkandet som vi nu behandlar. Möjligheten att även i fortsättningen få utnyttja skotern är av central betydelse för människorna i den här delen av landet. Att det sedan, till slut får jag väl säga, blev en egen svensk modell är jag mycket till freds med. Vi har i vår motion till propositionen tagit upp tre yrkanden som utskottet behandlat. Först och främst ser vi som positivt att utskottet tog förnuftet till fånga och föreslog en höjd generell hastighetsbegränsning på 70 km i timmen och möjligheten att lokalt sänka den. Även den nu föreslagna högre hastigheten kommer i praktiken att vara svår, ja, nästan omöjlig att övervaka. Men hastigheten är i alla fall anpassad till en nivå som i normalfallet är vanlig och som dagens skotrar också är byggda för. I denna del är motion Det andra yrkandet gäller det lokala samrådet och kommunernas ställning. Här är det betydelsefullt att framför allt den regionala och kommunala nivån kommer till tals. Att kommunen med alla sina lokala organisationer och den kunskap som dessa besitter kommer till användning är betydelsefullt för den acceptans som krävs för att i slutändan få en bra produkt, vilket vi alla är ute efter. Fru talman! För en stor kommun som Jokkmokk, som redan har stora områden med olika förbudsgrader, bl.a. på grund av att i denna kommun finns flera för nationen viktiga nationalparker, är det av stort värde med utskottets skrivning om att "understryka värdet av att den fortsatta verksamheten bedrivs i nära samråd med lokala intressen och att kommunerna ges ett stort inflytande i dessa frågor." T.ex. vid byggandet av skoterleder. Motionsyrkandet har lämnats utan åtgärd. Men det har i alla fall inte blivit avstyrkt och det kan ses som ett svagt bifall. Detta har även Leo Persson kommenterat. Det tredje yrkandet gäller införandet av minst traktorkörkort. Här vill jag klart deklarera att det inte finns något som helst samband mellan att plöja Skånes mylla och att framföra en skoter i Övre Soppero, även om jag inte besitter några större kunskaper i plöjningstekniken. Men på den punkten har kritikerna helt rätt, och det är på den punkten debatten har förts mycket hårt i den lokala pressen uppe i Norrbotten. Vi har dock funnit att det allmänna behovet av att ha ett juridiskt forum för lagöverträdelser kan ha en positiv verkan på skotertrafiken. Därför ställer vi upp på utskottets synsätt på det området. Fru talman! Det viktiga är trots allt förarlicenser. Där har redan i dag organisationerna gjort en betydelsefull insats, och under klubbarnas ledning har enligt uppgift minst 40 000 prov avlagts på frivillig väg. Det är något som man måste ta fasta på. Det är ett arbete som kan utvecklas väldigt mycket med snöskoterklubbarnas hjälp. Utskottet bör givetvis ta hänsyn till detta. Det har också påtalats tidigare i debatten. Fru talman! Med anledning av det intryck som utskottet har tagit av det som vi har anfört i motion Jo31 yrkar jag bifall till samtliga förslag som utskottet kommit fram till.

Fru talman! Jag skall helt kort ta upp tre frågor som Gudrun Lindvall inte hann med i sitt anförande. Det handlar om en samordnad fjällplanering i kommunala översiktsplaner. Det handlar om att vi vill stoppa mineralbrytningen i den obrutna fjällvärlden och att vi kräver miljökonsekvensbeskrivningar av nya och utbyggda turistprojekt. Fjällområdena är av riksintresse. De utgör en nationell resurs med betydande naturvärden för nuvarande och kommande generationer. Därför har vi en önskan - jag har inget yrkande om den här reservationen - om att en utvecklad och samordnad fjällplanering slås fast i de kommunala översiktsplanerna, för en hållbar utveckling och för bevarande av den biologiska mångfalden, enligt Miljövårdsberedningens förslag. Länsstyrelsen bör i detta sammanhang ges i uppdrag att ta fram underlag för fjällkommuner som omfattas av 3 kap. naturresurslagen och Boverket att utforma vägledning för arbetet. De obrutna fjällområdena får enligt Miljöpartiet inte äventyras till följd av mineralutvinningen. I dag får sådan faktiskt förekomma om det finns särskilda skäl. Därför bör naturresurslagens gränser ses över och strängare regler införas. Boverket bör ges i uppdrag att ta fram förslag till hur skyddet av fjällområdena kan förbättras och framtida mineralbrytning i obrutna fjällområden stoppas. Turistnäringen är oerhört viktig, inte minst i glesbygden, för utkomstmöjligheter och för rekreation. Den orörda naturen är en ovärderlig resurs, och just tillgången till tystnad är kanske en av fjällvärldens speciella resurser. Men naturen slits, fru talman, av den mänskliga närvaron. Det handlar om miljöfarligt avfall som vi åstadkommer. Det handlar om alla trampande fötter, om djupa hjulspår, om bränder och om oväsen. Därför vill Miljöpartiet ha konsekvensbeskrivningar av de olika turistprojektens miljöpåverkan. Det gäller både vid planering av nya och vid utbyggnad av redan befintliga projekt. Vi i Miljöpartiet vill utveckla det man kallar för ekoturism, eller kulturturism. Det är det varsamma utnyttjandet - eller nyttjandet, det är iakttagandet, det är lyssnandet och det är möjligheter till rent vatten och frisk luft. Fru talman! Jag är siste talare. Jag yrkar bifall till reservationerna 16 och 17, men jag ställer mig givetvis bakom Miljöpartiets övriga reservationer.

Fru talman! Håkan Holmberg har frågat mig om regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag till tydligare förkunskapskrav för högskolestudier. Bakom Håkan Holmbergs fråga ligger beslutet om standardbehörigheter som Högskoleverket nyligen fattade. Som Håkan Holmberg mycket riktigt påpekar, är detta beslut en följd av riksdagsbeslutet om antagning som fattades i våras. Det som nu oroar Håkan Holmberg är att enstaka studenter kommer att antas utan att ha godkända betyg i svenska eller engelska och att detta skulle innebära att dessa personer har lurats in i en utbildning som de inte har förutsättningar att genomföra. Håkan Holmbergs fråga ger mig anledning att klara ut några missförstånd som spritts om dessa frågor. De nya behörighetsreglerna, vilkas principer riksdagen antog i våras, innebär, i motsats till vad som ibland påståtts, högre kvalitetskrav i förhållande till nuvarande regler. Tidigare regler om allmän behörighet innehöll inte någon bestämmelse om lägsta betyg, motsvarande godkänt. En elev var alltså allmänt behörig även om hon eller han hade ettor i sitt betyg. Nu måste alla sökande vara godkända i kurser som omfattar minst 90 % av alla de gymnasiepoäng som krävs för ett slutbetyg. Den nya gymnasieskolan är vidare starkt förändrad till innehållet. Numera läser alla elever i gymnasieskolan fler allmänna ämnen, de s.k. kärnämnena. Det betyder bl.a. att fr.o.m. 1997 kommer alla som lämnar gymnasieskolan att som regel ha läst svenska i minst 12 år och engelska i upp till 9 år. Också detta innebär en kvalitetshöjning i förhållande till tidigare. Det nya betygssystemet ger också andra möjligheter att ställa kvalitetskrav såsom nu har skett, dvs. 90 % av antalet gymnasiepoäng som krävs för att få ett slutbetyg skall vara godkända. Därmed har vi lämnat öppet möjligheten att kunna misslyckas i högst 10 % av kurserna men ändå har chansen att komma in i högskolan. Det kan teoretiskt innebära att man är underkänd i svenska eller engelska, men inte i båda ämnena. För många utbildningar finns det också krav på särskild behörighet, de s.k. standardbehörigheterna. De särskilda behörighetskraven anger de förkunskaper som faktiskt ställs i ett enskilt ämne och varierar mellan olika utbildningar. Dessa regler fastställs av Med svenska och engelska förhåller det sig annorlunda. Alla som har gått i gymnasieskolan har läst dessa ämnen och har vissa kunskaper. Men det är redan beaktat i de grundläggande behörighetsreglerna, och därför skall man inte ställa krav i dessa ämnen för särskild behörighet annat än för de utbildningar som i särskild grad bygger vidare på just dessa kunskaper. Vi talar nu om en mycket begränsad grupp individer. För att över huvud taget komma in på högskolan måste de sökande ha goda eller mycket goda betyg i alla andra ämnen för att kompensera ett misslyckande i ett ämne. Kanske handlar det om en dyslektiker eller en invandrare som haft svårigheter i svenska eller i engelska men som ändå lyckats bra eller mycket bra i övrigt. Skall denne då av formella skäl ställas utanför högskolan? Nej - innebörden av riksdagens beslut är att vi vill hålla öppet för den som har lyckats bra i stort men misslyckats i något ämne. Är detta nu ett stort problem? Nej. Av 41 000 som sökte och kom in höstterminen 1996 hade bara 1 % av de antagna betyget 1 eller saknade betyg i svenska, och motsvarande gällde engelskan. Samma sak gäller på de utbildningar där konkurrensen inte är så stor. Inte heller här är detta något problem. Av de 6 000 som antagits till ingenjörsutbildningarna genom VHS hösten 1996 var det mindre än 1 % som hade betyget 1 eller saknade betyg i svenska och 1,5 % i engelska. Man skall enligt min mening inte ställa formella krav när det inte behövs. Tvärtom skall vi hjälpa våra studiemotiverade ungdomar att komma in i högskolan och inte stänga ute vissa sökande av formella skäl. Högskolestudier kräver förmåga både i svenska och engelska. Detta vet de sökande, och är de motiverade klarar de också av det, även om de skulle ha misslyckats i gymnasiet. All erfarenhet, och också studier, visar att avgörande för framgång i studierna är intresse, motivation och att den enskilde tar ansvar för sina egna studier. Det betyder mycket mer än formella behörighetskrav. Jag har hört några företrädare för högskolan säga att högskolan nu måste sänka kraven i engelska och svenska. Jag vill då säga att en sådan åtgärd helt skulle strida mot intentionerna i riksdagens beslut och även mot de kvalitetskrav statsmakterna i övrigt har satt upp. Jag utgår från att så inte kommer att ske. Jag delar alltså inte Håkan Holmbergs oro för att man lurar in personer i högskoleutbildning som de inte har förutsättningar att klara av det. Jag är övertygad om att den enskilda individen kan ta ett eget ansvar för sitt utbildningsval och för sin studier. Jag är också övertygad om att högskolan ger god information om vad som faktiskt krävs och att högskolan också tar ett ansvar för sina studenter.
Fru talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret. Det jag frågade om var noga räknat om regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag till tydligare förkunskapskrav för högskolestudier. Jag förstår av svaret att det tänker regeringen inte göra. Det behövs inte, därför att den ordning vi nu fått innebär att kraven ändå kommer att ligga högre än tidigare. Jag skall inte bestrida att kvalitetskraven allmänt sett höjs genom att det nu har införts ett system som skiljer sig från det som gällde tidigare. Men det löser tyvärr inte de problem som har uppstått genom Högskoleverkets beslut, och som har lett till mycket kraftiga reaktioner från universitet och högskolor, studentföreträdare och t.ex. lärare i gymnasieskolan. Det handlar här inte i första hand om - även om det är en aspekt - att enskilda studenter, kanske några hundra, lockas in på utbildningar som de inte har förutsättningar att genomföra. Det är bara en av de aspekter som jag tar upp i min interpellation. Den stora risken är att fel signal om vikten av kunskaper i svenska och engelska sänds ut och att kvaliteten som ett resultat av dessa signaler - inte därför att man vill det, utan därför att det så småningom kan bli en effekt som man inte önskar men som inträffar ändå - riskerar att sänkas när den i stället borde höjas. Insikten om att den gamla ordningen inte var bra har vuxit fram som ett resultat av en utveckling som innebär att den högre utbildningen får en allt starkare internationell prägel. Allt större andel av kurslitteraturen i alltfler ämnen är på engelska. Det internationella utbytet ökar. Kraven på att kunna uttrycka sig klart och att utan hinder delta i och följa en vetenskaplig diskussion både på sitt eget språk och på det ledande internationella språket blir alltmer påtagliga. Det blir då fel signal när en majoritet i Högskoleverkets styrelse på grund av riksdagens tidigare beslut känner sig tvungen att avstå från att kräva godkänt i svenska och engelska både som allmän grundläggande behörighet och som särskilt behörighet till vissa utbildningar. Det skall dock finnas på några ställen, och det får vi vara glada för. Men det är alltså fullt möjligt att antas till jurist eller ekonomutbildning utan att vara godkänd i svenska eller engelska från gymnasiet. Det är naturligtvis inte för att förfölja utbildningsministern eller för att hetsa upp folk på osakliga grunder som beslutet nu kommenteras, t.ex. i Lärartidningen där det kallas en utbildningspolitisk skandal. Orsaken är naturligtvis att man känner sig djupt oroad av symbolvärdet i det beslut som fattats. Sedan en del år tillbaka pågår en debatt kring frågan om den svenska högre utbildningens kvalitet. När man i internationella sammanhang försöker bedöma den och jämföra den med andra länder spelar kriterier som längd på utbildningen och förkunskapskrav en viktig roll. Vilka slutsatser om kvaliteten på svensk högre utbildning skall man dra internationellt, när man inser att det varken finns generella eller särskilda krav på svenska och engelska för att antas? Vad händer när man upptäcker att det kommer att krävas godkänt betyg i bl.a. svenska och engelska framöver för att komma in på ett gymnasieprogram, men inte för att komma in på en högskoleutbildning? Det finns tydligen en motsättning och en konflikt här. Den beskrivs som att regeringen betonar tillträde för alla medan högskolan betonar kvalitet. Men denna konflikt är i allt väsentligt konstruerad. Vad betyder tillträde för alla, om det gäller tillträde till en utbildning som en del inte kan klara av? Vad händer om resultatet skulle bli att nivån efter hand sänks? Vad är det då man har fått tillträde till? Carl Tham har pressats på en rad olika punkter den senaste tiden, och jag skall inte gå in på alla.

Fru talman! Jag håller verkligen med Håkan Holmberg om att denna konflikt är konstruerad - det är helt sant. De reaktioner som kan avläsas beror antingen på att man har missförstått innebörden av riksdagens beslut i våras eller på att man i något sorts polemisk nit påstår att man numera inte behöver kunna svenska och engelska för att studera på högskolan. Så är ju inte fallet, vilket jag också visade i mitt interpellationssvar. Konflikten är konstruerad. Det rör sig nämligen om ett ytterst litet antal individer som möjligen kan beröras av detta. Deras förutsättningar för att bedriva studier vid högskolan måste vara mycket goda, beroende på att de för att kompensera sitt eventuella underbetyg i svenska eller engelska måste ha goda betyg i de andra ämnena. Såväl vetenskapliga studier som erfarenheten visar att den formella förkunskapen inte betyder så mycket under förutsättning av att individen har studiemotivation och verkligen är villig att satsa på sina studier. Det kommer säkert också att visa sig i denna fråga. Konflikten är alltså konstruerad, och man har felaktigt givit ett intryck av att kvalitetskraven sänks när det i själva verket är motsatsen som gäller: kvalitetskraven höjs. Konflikten är också konstruerad såtillvida att man här och var från högskolans sida har sagt att man måste sänka kraven. Det är inte fråga om det. Något sådant skulle strida mot intentionerna i riksdagens beslut. Jag förmodar att Håkan Holmberg som riksdagsman anser att statens myndigheter skall följa riksdagens beslut. Något annat skulle förvåna mig. Det skulle därför vara förvånande om jag i Håkan Holmbergs anförande kunde utläsa att han kritiserade Högskoleverket för ett beslut som följde riksdagens beslut. Jag utgår från att så inte kan vara fallet. Högskoleverket kan inte i sina beslut kvälja dom över vad riksdagen har fattat beslut om. Beträffande det Håkan Holmberg sade om att återkomma till riksdagen vill jag peka på att Högskoleverket har till uppgift att kontinuerligt följa kvaliteten på studierna. Verket bedriver också ett mycket aktivt kvalitetsarbete. Det finns inga som helst skäl att tro att detta riksdagsbeslut skulle innebära några problem. Jag tror tvärtom att de ökade kvalitetskraven kommer att leda till ökad kvalitet också i högskolan och till en uppmärksamhet på kvalitetsfrågorna som kanske inte tidigare alltid har funnits. Om det mot förmodan skulle visa sig att sådana problem skulle uppstå är Högskoleverket självfallet skyldigt att peka på detta. Då får regeringen överväga vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas. Men jag ser i dagsläget inget skäl för att några sådana är nödvändiga.
Fru talman! I sak är detta naturligtvis en konstruerad konflikt om man nu bortser från det läget med de beslut som har fattats - först regeringens förslag, sedan riksdagsbeslutet och slutligen beslutet i Högskoleverket. Nu har det ändå uppstått en situation som upppfattas som en konflikt, och det beror på att det genom denna beslutsserie har skickats en signal som inte stämmer med de intentioner som det råder ganska stor enighet om i övrigt. Det existerar självfallet en risk för punktvis sänkt kvalitet - inte genast, i morgon eller nästa termin, men efter hand, om det till vissa utbildningar visar sig komma relativt många som inte har tillräckliga förkunskaper. Det kan förstås få till effekt att man t.ex. inte väljer den mest relevanta kurslitteraturen på utbildningar där sådana situationer uppstår. Sedan vill jag påminna om att beslutet i Högskoleverkets styrelse inte var enhälligt. Det var inte självklart, åtminstone inte för alla som satt där, hur man skulle uppfatta intentionerna från regering och riksdag. Alla som röstade för detta var inte heller glada över resultatet. Lars Anell, som är direktör på Volvo, beklagar utfallet i en intervju i Skolvärlden. Han trodde att han var mer eller mindre tvungen att rösta för detta. Han säger dessutom att han tror att nästan alla i styrelsen är överens om att de tidigare regerings och riksdagsbesluten var olyckliga. Han kommenterar sakinnehållet så här: Vi gillar inte läget eftersom eleverna med minst studievana drabbas allra mest. Regering och riksdag har velat visa vänlighet mot elever utan studietraditioner, men i själva verket gör man dem en björntjänst. Det är inte säkert att verkligheten exakt kommer att motsvara det han säger, men det visar ändå på en känsla av bristande tillfredsställelse med den situation man har hamnat i också inom Högskoleverkets styrelse. Dessutom fanns det reservanter, och även de ansåg sig ha goda skäl för att inta en motsatt hållning. Man stöder sig på högskoleförordningen, där det talas om att de krav på särskilda förkunskaper som skall kunna ställas skall vara sådana som är helt nödvändiga för att studenten skall kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det är inte orimligt att hävda att godkänt betyg i svenska är i sak nödvändigt för att man skall kunna tillgodogöra sig en högre utbildning. Förmodligen kan samma sak sägas om engelska. Reservanterna hänvisar också till ett omfattande remissarbete som har bedrivits vid universitet och högskolor. Det har lett till stor enighet om den roll som svenska och engelska spelar för att man skall kunna tillgodogöra sig en högre utbildning. Här har det alltså uppstått en situation där det kanske hade gått att fatta ett annat beslut, men där några har trott sig vara tvungna att tolka riksdagens och regeringens intentioner på detta sätt. Andra har ansett att man med samma beslut i bakgrunden skulle ha kunnat fatta ett annat beslut. Vi har fått en konflikt mellan två olika synsätt. Vi har också fått en situation där det faktiskt sänds ut en signal som överallt i högskolevärlden i Sverige uppfattas som att det som i alla andra sammanhang sägs om vikten av goda kunskaper och godkänt betyg i svenska och engelska ändå inte betyder så mycket, och kanske inte skall tas på fullt allvar. Det är den situation som har uppstått. Regeringen och utbildningsministern borde vara beredda att förutsättningslöst titta på detta en gång till och komma tillbaka till riksdagen.
Fru talman! Hur mycket Håkan Holmberg än citerar sinnesstämningar hos olika styrelseledamöter kan ingen tvekan råda i den formella frågan. Diskussionen huruvida man skulle behöva godkänt betyg i 100 % av samtliga kurser på gymnasiet eller inte fördes i riksdagen. Riksdagen fattade sedan ett visst beslut. Självfallet skall statens myndigheter följa riksdagens beslut. Det förvånar mig att Håkan Holmberg tycks anse att detta inte är självklart. Men detta gäller egentligen inte den formella frågan, utan frågan om substansen. Jag är glad att konstatera att vi uppenbarligen tycks vara eniga om vad som i själva verket är innebörden av riksdagens beslut - att detta är en kvalitetshöjning och att problemet är synnerligen begränsat. Enligt Håkan Holmberg skulle det uteslutande handla om s.k. signaler. Det pratas i dagens debatt oerhört mycket om signaler hit och dit. Jag skulle vilja föreslå att Håkan Holmberg och även andra som har uttalat sig i den här frågan inte bryr sig så mycket om signaler utan mer ser till substansen, vad det faktiskt handlar om. Detta har jag redan redogjort för i mitt interpellationssvar. Jag har ingen möjlighet, fru talman, att bedöma sinnesstämningen hos de personer som fattar beslut i styrelser för olika statliga myndigheter. Det är heller inte min uppgift att recensera dem, än mindre att här i kammaren polemisera mot eller kommentera uttalanden av personer som inte sitter i riksdagen. Jag vill ändå konstatera att det i den här frågan inte finns någon som helst anledning till oro och att det inte har utskickats några felaktiga signaler. Vad som har hänt är att vi har höjt kvalitetskraven. Riksdagen har fattat ett beslut. Vi håller öppet för att en elev på gymnasiet skall kunna misslyckas med 10 % av sina kurser. Det kommer att röra sig om ytterst få individer som har misslyckats i svenska eller engelska men som ändå har så goda betyg i de andra ämnena att de kommer in på högskolan. Detta har jag också redovisat. Därmed tror jag att man kan lägga diskussionen till handlingarna. Kvalitetsfrågan i högskolan är oerhört central, och den följer vi uppmärksamt. Högskoleverket kommer inom kort, antingen strax före jul eller efter nyårshelgerna, att avge en rapport om kvalitetssituationen i högskolan. Detta kommer att ske också fortsättningsvis, och om det skulle visa sig att det här finns några problem kommer regeringen att återkomma till riksdagen.
Fru talman! Det är möjligt att det är något slags formell förbrytelse att diskutera sinnesstämningar hos människor som har varit med om att fatta ett beslut eller som har kommenterat ett beslut som har fattats. Poängen i det här sammanhanget är ändå rätt intressant, nämligen att åtskilliga av dem som har deltagit i beslutet i Högskoleverkets styrelse uppenbarligen känner olust inför den situation som en del av dem menar att man har tvingats in i därför att man anser att det bara finns ett sätt att läsa riksdagens beslut. Andra har däremot dragit slutsatsen att det kanske hade gått att dra en annan slutsats av det beslut som fattades här i riksdagen.

Jag tvivlar på det. Då hade sannolikt alla berörda insett att beslutet var klokt och förnuftigt, och sedan hade det inte varit mer diskussion om saken. Nu har vi fått en situation som inte är lycklig. Om nu majoritetens läsning av riksdagsbeslutet är den enda möjliga, är det naturligtvis den som skall ligga till grund för det beslut som fattas. Men i så fall faller ju allting tillbaka på riksdagen och ytterst på regeringen. Jag noterar att utbildningsministern i den allra sista meningen av sitt förra inlägg ändå föreföll öppna en dörr för att komma igen ifall det visar sig att det här får sådana konsekvenser som man nu överallt i Högskolesverige varnar för.
Fru talman! Håkan Holmberg invecklar sig i olika resonemang om hypotetiska beslut hit eller dit och minoriteter och majoriteter. Jag skall inte längre fördjupa mig i detta. Jag bara konstaterar att riksdagen fattar beslut och att statens myndigheter självfallet följer dessa beslut. Det är regeringens ansvar att inför riksdagen se till att de beslut som riksdagen fattar också genomförs. Jag är övertygad om att Håkan Holmberg vid närmare eftertanke också inser det. Det är nu inte den formella frågan det gäller, utan det gäller substansen. Riksdagens beslut innebar en kvalitetshöjning. Det innebar samtidigt att man höll en dörr litet öppen för dem som misslyckats i något ämne, för att också de skall få chansen. Erfarenheten har visat att det inte är så att de som går vidare till högskolan och har misslyckats i något ämne i högre grad än andra har bristande studieframgångar, utan det handlar väldigt ofta om studiemotivation och annat. Därför bör man inte i onödan sätta upp ännu hårdare krav än de nuvarande. Jag vill också upprepa att det inte från de ansvariga myndigheterna, från riksdagen eller regeringen har skickats ut någon som helst s.k. signal om att högskolorna skall sänka sina krav i svenska eller engelska. Tvärtom skall man vidmakthålla och utveckla kvaliteten, och man skall informera studerande om vad som krävs av studietakt, studiemotivation och att ta ansvar för sina egna studier. I den mån man är svag i något ämne - det behöver inte nödvändigtvis bara gälla svenska eller engelska, utan det kan gälla också något annat ämne - måste man ta extra tag i det ämnet. Högskolan skall också, om så behövs, ge stöd för detta, och så sker också. Det är högskolans ansvar, inte att sänka kvaliteten. Jag är helt övertygad om att man också, nu liksom tidigare, kommer att ta på sig det ansvaret. Det är självklart att regeringen om det, av detta eller något annat skäl, sker kvalitetsförsämringar i högskolan - vilket jag inte har någon som helst anledning att tro - kommer att återkomma till riksdagen med förslag till åtgärder.

Fru talman! Inger Lundberg har frågat statsrådet Ylva Johansson om hon är beredd att analysera förutsättningarna för att vidga ramarna för det särskilda utbildningsbidraget inför Kunskapslyftet 1997 och om hon kommer att säkra att deltidsarbetslösa, som studerar på heltid med utbildningsbidrag/särskilt utbildningsbidrag, ges möjlighet till uppräkning av sin dagpenning så att den motsvarar dagpenning för heltidsanställning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Resurserna för särskilt utbildningsbidrag är under budgetåret 1997 inräknade i den totala ramen för vuxenstudiestöd. Regeringen har redan i budgetpropositionen sagt att de medel som anvisas under de skilda anslagsposterna för vuxenstudiestöd vid behov bör kunna omfördelas så att de totala resurserna utnyttjas så effektivt som möjligt. Medelsförbrukningen kommer att följas noga, och jag räknar med att kunna göra vissa omdisponeringar om det finns skäl till det. Den andra frågan gäller principerna för beräkning av vuxenstudiestödets storlek. Nivån för vuxenstudiestöden är relaterad till utbildningsbidraget i arbetsmarknadsutbildningen. Enligt nuvarande regler kan den som är deltidsarbetslös men studerar på heltid få sin dagpenning uppräknad så att den motsvarar heltidsarbete. Detta gäller även för vuxenstudiestöden, för närvarande svux och svuxa. 1997 avses inte någon motsvarande uppräkning av utbildningsbidraget ske. Jag anser det dock viktigt att svux och svuxa även i fortsättningen får beräknas på grundval av heltidsarbete för den som studerar på heltid. Jag har därför tagit initiativ till övergångsbestämmelser i den nya förordningen om aktivitetsstöd som säkrar att nuvarande principer skall kunna tillämpas även under första halvåret 1997. För tiden därefter kommer jag att överväga behovet av en lagändring. När det gäller det särskilda utbildningsbidraget som avses införas den 1 juli 1997 är inriktningen att det stödet beloppsmässigt skall ge samma kompensation som a-kasseersättningen och utbildningsbidraget i arbetsmarknadsutbildningen. Jag anser det rimligt att detta nya stöd i det avseendet liknar utbildningsbidraget inom arbetsmarknadsområdet.
Fru talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret. Jag skall försöka lära mig avgränsningen mellan ministrarnas ansvarsområden. Studiestödet är en grundbult i Kunskapslyftet. Om vuxna skall våga gå in i studier måste de känna att de klarar sin försörjning. Det är roligt med Kunskapslyftet ute i kommunerna, för det finns en sådan fantastisk entusiasm runt det. Man planerar nu också för rejäla satsningar på uppsökande verksamhet. Man vill nå dem som behöver utbildningarna bäst. Om det skall lyckas måste man väldigt tryggt kunna säga att alla över 25 år skall få sin studiefinansiering ordnad. Såvitt jag förstår anvisar regeringen och riksdagen CSN tillräckligt med pengar för att alla inom Kunskapslyftet skall kunna få studiestöd. Däremot verkar det som om de öronmärkta pengarna till det särskilda utbildningsbidraget kan vara för litet. Även om den som är under 25 år hänvisas till andra stöd, kan det behövas mer pengar till det särskilda utbildningsbidraget. Ett anslag för 50 000 personer kan knappast räcka om man skall vara säker på att alla som behöver skall få stödet. Därför är den smidighet som ministern aviserar så viktig. Jag förutsätter att regeringen ger CSN så flexibla ramar att den som söker studiestöd inte skall behöva vara osäker på om han eller hon får det särskilda studiestödet eller inte. I år är det ett kraftigt överskott på svuxa-anslaget. Det visar att stödformen sannolikt inte är tillräcklig för att vuxna med försörjningsbörda skall våga använda sig av den. Om den här uppsökande verksamheten verkligen skall lyckas, om man verkligen skall nå dem som har störst behov av studier, måste man kunna förena beskedet om rätt till utbildningsplats med ett besked om rätt till särskilt utbildningsbidrag. Jag vill därför försäkra mig om att ministern avser att analysera behovet i så god tid att man inte skall behöva känna osäkerhet. Den som lovar en människa en plats på en utbildning skall också kunna säga att studiestödet grejar sig och att man inte behöver känna sig orolig för det. Litet oroligare blir jag när jag ser svaret på min andra fråga. Rätten att räkna upp en deltidspenning till heltid för den som studerar på heltid är en viktig kvinnofråga. Det är i första hand kvinnorna som deltidsstämplar. De kommer att ha svårt att studera på heltid om de inte får ersättning för heltidsstudier. Därför är det bra att underlaget till svux och svuxa räknas upp till heltid. Jag uppskattar att ministern har tagit initiativ som säkrar att utbildningsbidraget räknas upp till heltid under våren 1997. Men jag vill understryka att det är viktigt att den principen också gäller det särskilda utbildningsbidraget i Kunskapslyftet. Om vi missar detta är risken att en stor del av den här viktiga satsningen på utbildning går många deltidsarbetslösa kvinnor förbi. Det är just många av de kvinnorna som behöver förnya, förändra och utveckla sin utbildning. Jag är angelägen om att få ett förtydligande av utbildningsministern om att ministern i den här prövningen verkligen är beredd att försöka göra vad som går att göra för att dessa kvinnor skall få möjlighet att räkna upp sin dagpenning till heltid när de studerar på heltid. Det är detta de behöver för att få samma chans som andra.